Fru talman! Jo, Oswald Söderqvist, jag har visst uppmärksammat att ni också i fjol intog den ståndpunkt som ni intar i årets reservation. Men i mitt anförande alldeles nyss ägnade jag en hel del möda åt att försöka förklara situationen på de olika punkter där vpk har reserverat sig.

Ni hari er reservation t.ex. talat om rimlighetsbedömningar. Utom det jag nämnde i mitt anförande bör man betänka att det 1972 infördes allmän värnplikt i Singapore, att man har 50 000 man i en stående styrka, att man kan kalla in reservister på 150 000-200 000 man och att man har en tjänstgöringstid på 24—30 månader. Sådana saker måste man naturligtvis också ta med när man bedömer rimligheten av exporten dit. Dessutom kan jag för Oswald Söderqvist nämna — för den händelse det skulle råka vara okänt, trots att vi redovisat det i materialet — att vi har låtit militära experter göra en rimlighetsbedömning. Den som har gjort det har kommit fram till att exportens storlek är rimlig. Jag har tolkat Ingela Mårtensson på det sättet att folkpartiet står fast vid skrivningarna i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Jag vill bara än en gång påminna henne om — det skall hon finna om hon går igenom handlingarna riktigt noggrant — att det var 1979 som exporten till Singapore fick en mer eller mindre explosionsartad ökning; värdet av den steg då från 1,7 till 117 miljoner. Jag skall inte upprepa vem som då var handelsminister.
Fru talman! Ja, vi gör olika bedömningar. Från regeringens sida och från socialdemokratiskt håll anser ni att en export av den storleksordningen till Singapore är rimlig. Vi anser att den inte är rimlig. Annars skulle vi inte ha reserverat oss. Jag tror att det finns anledning att inte vara så tvärsäker i den här debatten — vi vet ju att ytterligare upplysningar är på väg; det har ju berörts också från folkpartiets sida, av Ingela Mårtensson i det här fallet. Vi bör nog avvakta dem innan vi nu igen i en debatt alltför tvärsäkert slår fast hur det är med vissa saker; där rör vi oss trots allt fortfarande på osäkert vatten. Vi anser att det inte var rimligt att ge fortsatt exporttillstånd. Vi anser att man inte borde ha gjort det — det är därför vi har reserverat oss.
Fru talman! Jag vill bara klargöra för Kurt Ove Johansson att folkpartiet självfallet står för den ståndpunkt vi intagit i utskottet. När det gäller exporten 1978 vill jag säga att Kurt Ove Johansson väl vet lika väl som jag att man inte kan titta på ett enskilt år. Vi kan ju t.ex. titta på orderingången från Indien förra året. Man kan inte dra slutsatser från ett enda år — det har också poängterats i granskningsarbetet — utan man får gå till trenden under en längre period för att dra några slutsatser över huvud taget. Det tycker jag inte alls är konstigt.
Fru talman! Jag skall inte onödigtvis förlänga den här diskussionen. Jag har bara i mina anföranden konstaterat att folkpartiet har varit med om majoritetsskrivningarna. Där har det slagits fast att man anser att storleken av exporten till Singapore har varit rimlig. Vad jag har reagerat mot är att Ingela Mårtensson, som varit med om de skrivningarna, i sitt resonemang här i kammaren försökt framställa det som om storleken av exporten till Singapore inte varit rimlig. Men eftersom Ingela Mårtensson nu slår fast att folkpartiet står fast vid skrivningarna i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande skall jag inte onödigtvis förlänga den här diskussionen.

Fru talman! Jag vet att vi har en stark tidspress på oss — vi har kommit överens om att försöka votera före middagsuppehållet. Låt mig då bara, eftersom jag har djärvts begära ordet, konstatera att moderata samlingspartiet är det enda parti som har nöjt sig med att anmäla en talare till samtliga debatter i det här ärendet. Moderata samlingspartiet har dessutom, till skillnad från andra partier, genomgående hållit sig inom de tidsgränser som har angivits. Eftersom det under den här debatten riktats ett antal angrepp mot moderata samlingspartiet som jag för tids vinnande inte har bemött vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att vi nu i konstitutionsutskottet klarar ut vad som egentligen gäller — om vi skall exportera till Indonesien eller inte. Här har från mittenpartiernas sida sagts att den frågan har vi inte granskat. Nej men, fru talman, låt oss då göra det! Jag anmäler härmed till granskning frågan, om det har varit riktigt eller inte att under senare år exportera till Indonesien. Låt oss göra den granskningen, så får vi se vad olika partier kommer till för ståndpunkt. För moderata samlingspartiet är det här inget problem. Vi tycker det har varit rimligt att göra den export som har skett. Våra representanter i två olika regeringar har deltagit i de besluten. Vi står för det och försöker inte skylla ifrån oss på någon. Mot bakgrund av den information som förelegat i de båda fallen tycker jag personligen att den här typen av export har varit korrekt. Det finns ingen anledning att från något håll försöka blanda bort korten. Det minskar i så fall trovärdigheten i kritiken mot Mats Hellström, en kritik som jag med tanke på vad vi har fått reda på tycker är befogad. Jag håller med om att det finns ytterligare saker att klara ut. På den punkten delar jag Ingela Mårtenssons m.fl. uppfattning. Jag reagerade också när vi i utskottet fick klart för oss — jag har tagit del av skrivelsen i efterhand — att det hade framförts varningar. Jag har likaså svårt att förstå att en skrivelse från en svensk ambassadör i Thailand inte, såvitt jag kunnat finna, har lett till en starkare reaktion än som har varit fallet, sedan den delgivits 16 personer. På den delgivningslistan, Ingela Mårtensson, fanns bl.a. Ola Ullsten, Hans Blix och Mats Gullers. Det finns alltså sannerligen många som har anledning att fundera över vad som borde ha skett i dessa sammanhang. För att till sist, fru talman, använda uttrycket ”med facit i hand” är det naturligtvis lätt att vara efterklok. Men det finns något som är ännu värre än att vara efterklok, och det är att försöka skylla ifrån sig i efterhand i dessa frågor.
Fru talman! Jag välkomnar verkligen Anders Björcks anmälan här att konstitutionsutskottet på nytt skall granska rimligheten av vapenexporten till Indonesien. Därmed får vi upprepa den debatt som vi har fört från 1978 fram till nu. Jag välkomnar alltså denna anmälan. Det är ett mycket bra initiativ.
Sedan de under avsnittet Krigsmaterielexport anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Utlänningsärenden.

Fru talman! Regeringen presenterade 1984 en proposition om invandringsoch flyktingpolitiken, och den mottogs i stort sett positivt av remissinstanserna. Det fanns många bra förslag, som vi nu hade velat se effekterna av, men de låter vänta på sig. Det dåvarande statsrådet framförde i propositionen: ”Handläggningstiderna i utlänningsärenden har under senare år varit och är fortfarande en av de viktigaste frågorna på det invandringsoch flyktingpolitiska området. För dem som sökt uppehållstillstånd efter inresan och här väntar på beslut har långa handläggningstider ofta inneburit svåra påfrestningar. Det gäller särskilt för familjer med barn. Långa handläggningstider medför även betydande kostnader för samhället. Det gäller dels kostnader för socialbidrag och andra direkta kostnader för exempelvis jourservice, sjukvård, skolundervisning etc., dels indirekta kostnader på sikt, bl.a. föranledda av skador som psykiskt lidande under en lång väntan i vissa fall kan ge upphov till.” Sedan utlovade statsrådet en mängd åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Tyvärr har vi inte sett de resultat som vi hoppats på, utan utskottet får åter konstatera att de nuvarande förhållandena i asylärenden inte kan accepteras och att ytterligare åtgärder erfordras, inte minst hos invandrarverket. Vi måste komma till rätta med detta problem. Folkpartiet beklagar att regeringen inte till fullo kunnat tillmötesgå verkets önskemål om flera tjänster. Georg Andersson har sagt att kortare handläggningstider var den fråga som han grep sig an allra först i sin roll som invandrarminister och att den frågan getts högsta prioritet. Trots det får inte invandrarverket den förstärkning i form av det ökade antal tjänster som ansetts nödvändigt. I det betänkande som föregick propositionen framhölls att det var svårt att i författningstext ange hur beviljande av uppehållstillstånd skulle gå till. Därför föreslogs att invandrarverket bl.a. skulle göra en sammanställning av praxis att spridas till handläggande personal. Det var ett mycket bra förslag. Statsrådet underströk starkt vikten av att gällande regler, riktlinjer, motivuttalanden och praxis skulle bli föremål för en systematisk dokumentation och spridning. I synnerhet socialstyrelsen betonade vikten av en sådan dokumentation och föreslog att rapportering skulle ske årligen till regeringen för att underställas riksdagen. Någon sådan sammanställning har emellertid inte gjorts, vilket också bekräftades vid utfrågningen i utskottet. En av förklaringarna var att antalet asylärenden hade ökat och att det var svårt att hinna med. Men en praxissamling skulle kunna underlätta behandlingen av olika ärenden för handläggande personal och på det viset vara arbetsbesparande. Framför allt skulle den kunna bidra till klarhet och öka möjligheterna till en likartad bedömning av de asylsökande. I dag får de asylsökande ibland en känsla av att det är litet av hasard om de får stanna i landet eller ej. Åtminstone har jag hört asylsökande som uppfattat situationen så. Det är allvarligt nog. Georg Andersson har också anfört att det är svårt att dokumentera praxis, eftersom förhållandena ändras hela tiden. Ändå påstår han att praxis inte hårdnat, vilket framförts i debatten. Hur kan man veta det när det är så svårt att dokumentera praxis? En utlänning får tas till förvar om det föreligger sannolika skäl för avvisning eller utvisning. Statsrådet poängterade i propositionen att det var ytterst viktigt att förvarstagande inte tillgreps i andra fall än då det var oundgängligen nödvändigt. En skärpning föreslogs i fråga om barn. Sålunda beslöt riksdagen: ”Är utlänningen under 16 år, får han inte utan synnerliga skäl tas i förvar. Detsamma gäller hans vårdnadshavare eller om de är flera, en av dem”. I lagens förarbete sägs att ”synnerliga skäl” skall innebära principiellt förbud mot att ta barn i förvar. Trots detta händer det att barn tas i förvar. I ett examensarbete vid juridiska fakulteten i Lund uppges att flera hundra barn hållits i förvar under månaderna juli-november 1986. Det finns andra uppgifter om att 400 barn tagits i förvar under 1986. Någon förklaring till dessa förhållanden har vi inte fått. Nu säger Georg Andersson att reglerna skall ändras när det gäller förvar av barn. Ja, men enligt reglerna från den 1 januari 1985 skall det ju i princip inte vara möjligt att ta barn i förvar. Ändå har det skett. Det är inte reglerna som har varit felaktiga, utan tillämpningen av dem. Det hade varit värdefullt med en redovisning av tillämpningen. Det föreslogs också vid behandlingen av propositionen. För att motverka att utlänningar tas i förvar utan tvingande skäl beslöt riksdagen på statsrådets förslag att tillämpningen skulle följas upp av invandrarverket. Statsrådet bedömde det vara lämpligt och lovade att återkomma med de föreskrifter som behövdes för denna uppföljning. Några föreskrifter har emellertid inte synts till, och således har det inte heller blivit någon uppföljning. Vid utfrågningen i utskottet fick vi beskedet att de är på väg. Det är tre år sedan riksdagen beslöt att det skulle göras en uppföljning. Rikspolisstyrelsen har enligt uppgift i sina allmänna råd och kommentarer beträffande utlänningslagen angett att för att bedöma flyktfara, vilket är en av grunderna för beslut om förvar, kan egna och andras erfarenheter beträffande en viss kategori utlänningars ovilja att efterkomma myndighetens beslut utgöra en omständighet som skall beaktas. Det kan karakteriseras som kollektiv diskriminering av människor från ett visst land eller en viss etnisk grupp. Det finns således all anledning att undersöka tillämpningen av förvarsbestämmelsen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 10.

Fru talman! Ärendet om utlänningsfrågorna har återkommande granskats i konstitutionsutskottet. Bl. a. har diskuterats hur stora resurser vi avsätter för handläggning av utlänningsärenden. Det är viktigt att flyktingar, asylsökande och andra invandrande som kommer till vårt land möts på ett riktigt och positivt sätt. Det är angeläget att de får besked om de får stanna eller inte. Inte minst av rättssäkerhetsskäl är det viktigt med tillräckliga resurser för handläggningen. Balansen hos invandrarverket är besvärande. Regeringen har delvis nedbringat balansen, men det kan också vara tillfälligt, för när man börjar avbeta balansen vid invandrarverket, kommer den att flytta in i regeringen. Detta kräver ständig uppmärksamhet från regeringens sida, så att det finns tillräckligt många handläggare för att de här frågorna skall handläggas på ett korrekt sätt, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Vi är eniga inom utskottet, och det har vi varit tidigare också, att framföra att det är angeläget att regeringen följer upp de här frågorna. När det gäller att sammanställa regler och riktlinjer, motivuttalanden och praxis har några åtgärder som står i överensstämmelse med riksdagens beslut inte vidtagits av regeringen. Avsikten med riksdagsbeslutet var ju att en sådan sammanställning skulle vara en systematisk dokumentation av ärendena. Den skulle ges spridning, för det är viktigt att sådan information går ut både till massmedia och till allmänheten. Det är viktigt för att förståelsen för utlänningspolitiken skall bestå, vilket är nödvändigt, och för att den skall förbättras. Det krävs alltså som ett led i kunskapsspridandet, menar vi. Som framgår av reservationen finns det anledning att rikta kritik mot regeringen för att den på den här punkten inte har fullföljt riksdagens beslut. I reservationen finns det också kritik på ytterligare ett par punkter. Ingela Mårtensson har gått igenom detta, och för tids vinnande skall jag inte upprepa vad hon sade — det gäller utvisningsärendena och tagande i förvar. Jag vill bara påpeka att Ingela Mårtensson gick längre i sin redovisning när det gäller kollektiv diskriminering än vad som kan utläsas av reservationen. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation 10.

Fru talman! I reservation nr 10 till betänkandet som kammaren nu behandlar återfinns en enligt vår mening välmotiverad kritik av regeringen och det berörda statsrådet för brister i förverkligande av riktlinjerna för flyktingpolitiken som antogs 1983/84. En viktig princip i svenskt rättsväsende är att beslut som fattas av olika myndigheter och organ med verkställande funktion bör motiveras. Det är en förutsättning för granskning av myndigheternas maktutövning. Samma princip måste gälla invandrarverkets avslagsbeslut i asylärenden. Som det är i dag, får varken flyktingen själv, hans ombud eller högre instanser som handlägger överklagandet reda på motiveringen till beslut om avslag på asylansökan. Det innebär bl.a. att flyktingens juridiska ombud inte vet vad han skall grunda ett eventuellt överklagande på. Det innebär också att den politiska kontrollen och debatten kring flyktingpolitiken försvåras avsevärt. Dessutom är det helt nödvändigt, så som riksdagen beslutat och starkt understrukit, att regler, riktlinjer och framför allt utlänningslagens praktiska tillämpning blir föremål för en systematisk dokumentation och spridning. Detta är nödvändigt därför att utlänningslagen lämnar utrymme för en så att säga elastisk och mera varierande praktisk tillämpning, som ibland kan leda till att lagens praktiska tillämpning kommer i motsättning till lagens anda och bokstav. Vi från vårt parti har upplevt att ibland kommer den praktiska tillämpningen av lagen i konflikt med den allmänna rättsuppfattningen. Man kan konstatera att regeringen inte lyckats förverkliga det beslut som fattades om flyktingpolitiken 1983/84 i det avseendet. Detta försvårar våra möjligheter att granska den förda flyktingpolitiken.

Ett visst antal människor greps, trakasserades och blev utsatta för den s.k. blåslampan från polisens sida. Det innebar oerhörda förföljelser och resulterade i att hela den kurdiska minoriteten drabbades på olika sätt utan att det fanns några formella anklagelser mot någon av de utsatta och utan att det fanns några som helst bevis för några brottsliga handlingar. Detta har skett med regeringens och statsrådets vetskap utan att regeringen har ingripit. Det anser vi vara mycket anmärkningsvärt.

Detta är en av gällande lag obegränsad och oförhindrad, godtycklig statlig våldsutövning som inte borde accepteras av ett demokratiskt samhälle. Och för detta kan inte någon annan än regeringen och det berörda statsrådet bära ansvaret. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 11.

Fru talman! Utlänningsärenden, flyktingfrågor och handläggningstider i vad gäller besvärsärenden om avvisning, utvisning och verkställande av sådana beslut har diskuterats ofta på den senaste tiden. Under den tid konstitutionsutskottet granskat utlänningsärendena och haft utfrågning av bl.a. invandrarministern har debatten blossat upp i våra massmedier. Dessutom har socialförsäkringsutskottets betänkande om invandring m.m. behandlats här i kammaren den 8 maj, och i måndags hölls en interpellationsdebatt med invandrarministern om flyktingpolitiken. Det skulle kunna kännas något avslaget att i dag åter diskutera dessa frågor här i kammaren, men det finns dock en skillnad mellan konstitutionsutskottets granskning och övriga debatter i sammanhanget. I våra massmedier kan det föras fram ett tyckande och tänkande av skilda slag och olika åsikter om hur det borde vara. Socialförsäkringsutskottet, som har att besluta i dessa frågor, får motioner från riksdagsledamöter med förslag om hur invandraroch flyktingpolitiken skall fungera. Enligt 12 kap. 1 § regeringsformen åligger det konstitutionsutskottet att granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har regelbundet under ett flertal år granskat olika regeringars handläggning av utlänningsärenden och har ofta påtalat behovet av att komma till rätta med de långa och — för dem det gäller — också påfrestande handläggningstiderna. Oavsett vilken regering som haft ansvaret för asylärendena har åtgärder ofta vidtagits för att åstadkomma en förkortning av handläggningstiderna. Eftersom antalet asylsökande ökat har inte handläggningstiderna kunnat förkortas utan att det i så fall skulle ha skett på bekostnad av rättssäkerheten. Vid årets utfrågning av invandrarminister Georg Andersson framkom att personalförstärkningar har gjorts hos polismyndigheten, hos invandrarverket och även i regeringskansliet. Ytterligare åtgärder har anmälts i tilläggsbudget II för detta budgetår. Som Elisabeth Fleetwood har sagt här tidigare tillsattes två utredningar i februari i år, båda med huvuduppgiften att pressa ned handläggningstiderna väsentligt. Invandrarministern sade vid utfrågningen att hans målsättning är att man inom loppet av två månader från det att asylansökan inlämnats skall avgöra ärendet i invandrarverket och att det likaså skall kunna ta högst två månader i regeringskansliet. Utskottet noterar att redan vidtagna åtgärder har medfört förbättringar, men att förhållandena, inte minst vid invandrarverket, fordrar ytterligare åtgärder. Detta uttalas av ett enigt utskott. I vad gäller s.k. praxis i asylärenden finns en gemensam reservation från — Prot. 1986/87:127 folkpartiet, centern och vpk, och företrädare för dessa partier har här talat 20 maj 1987 för den. I reservationen framförs kritik mot att regeringen inte fört en systematisk Granskning CYSfeR dokumentation av gällande regler, riktlinjer, motivuttalanden och praxis. rädensjänstewtövning Utskottsmajoriteten noterar att invandrarverket fr.o.m. fjärde kvartalet Ka 1986 regelbundet för statistik över tillståndsgivningen. Dessutom förutsätter Utlänningsä länningsärenden utskottet att frågor om praxis och liknande kommer att behandlas i pågående utredningar. Regeringens årligen återkommande skrivelse om flyktingpolitiken får också ses som en redovisande dokumentation. Ingela Mårtensson ifrågasatte här om praxis hade hårdnat. Eftersom vi har tidsbrist vill jag hänvisa till interpellationsdebatten i måndags, där den frågan klarades upp av invandrarministern, Hans Göran Franck och Maria Leissner. I reservation nr 10 kritiseras också förvarsinstitutets tillämpning och hävdas att en ingående uppföljning bör ske så snart uppgifter förekommer om att någon som utvisas från Sverige grips eller i övrigt blir illa behandlad i ett annat land. Så sent som i april — att det är väl sent instämmer jag i — skärpte regeringen bestämmelserna i utlänningsförordningen när det gäller att ta barn i förvar. Barn under 16 år får enligt de nya reglerna aldrig placeras i kriminalvårdsanstalt eller i allmänt häkte. Dessutom har invandrarverket fått i uppdrag att i samarbete med rikspolisstyrelsen undersöka när och på vilka grunder polismyndigheter och invandrarverket beslutar om förvar i utlänningsärenden under de närmaste fyra månaderna. Om det skulle visa sig behövas en lagändring, har invandrarministern för avsikt att återkomma med en sådan. Eftersom konstitutionsutskottet har att granska om regeringen och enskilda statsråd följer av riksdagen stiftade lagar, har inte ärendet i denna del gett utskottets majoritet anledning till något uttalande. I reservation nr 11 anser vpk att det inte är tillfredsställande att de som ansetts som terrorister inte på ett godtagbart sätt fått ta del av motiven för besluten i terroristärenden. Utskottet har tidigare även granskat terroristbestämmelserna och regeringens handläggning enligt terroristlagen. Riksdagen beslutade redan 1973 om särskilda regler för förebyggande av våldsbrott med internationell bakgrund, och dessa regler finns numera med i utlänningslagen. Riksdagen har ansett att reglerna behövs, och regeringen följer riksdagens beslut. Vi skall dock komma ihåg att det är vid endast två tillfällen, 1974 och 1982, som terroristbestämmelserna legat till grund för avvisningsbeslut. Utskottet har tidigare uttalat att det är av stor betydelse att sådana här rättssäkerhetsfrågor bevakas kontinuerligt, och utskottet kommer även i fortsättningen att följa frågan i granskningssammanhang. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets skrivning på punkten 13 och avslag på reservationerna 10 och 11.
Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist redogjorde för den statistik som förs över asylärenden och flyktingärenden, men det är ju inte den som riksdagen har begärt. Vad vi begärde för tre år sedan var en mera noggrann dokumentation och redovisning av hur praxis fungerar. Även Georg Andersson har tillstått att man inte har uppfyllt detta kvar. Därför finns det all anledning att rikta kritik mot ministern på den punkten. När jag tog upp praxisfrågan var inte min avsikt att få en debatt om huruvida praxis har hårdnat eller ej. I debatten i måndags fick vi ett exempel, när Georg Andersson talade om att praxis inte har hårdnat, samtidigt som han sade att det är svårt att göra en praxissamling och dokumentera därför att förhållandena förändras. Hur kan man veta att praxis inte har hårdnat, när man inte kan dokumentera den därför att det är så svårt? Jag skulle vilja ställa frågan till både Wivi-Anne Cederqvist och Elisabeth Fleetwood: Är det inte allvarligt att så många barn tas i förvar? Vore det inte också rimligt att regeringen hade följt riksdagens beslut här och redovisat hur man har tillämpat reglerna för förvarstagande?

Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist säger att invandrarverket för en statistik över tillståndsgivningen. Men det är ju inget svar! Riksdagen har fattat ett beslut — 1983/84, i samband med riktlinjer för flyktingpolitiken — som starkt understryker vikten av att agerandet enligt regler, riktlinjer, motivuttalanden och praxis blir föremål för en systematisk dokumentation och spridning. Varför är detta nödvändigt? Jo, därför att vi har en praktisk tillämpning av utlänningslagen, som varierar och anpassas till konjunkturerna och som inte står i överensstämmelse med lagens anda av humanism och generositet eller med lagens bokstav. Därför är det nödvändigt för oss politiker att kunna granska utlänningslagens praktiska tillämpning, och det blir möjligt för oss att göra det bara om det finns en beslutsmotivering från invandrarverket i första hand, men också en redovisning av den praxis som regeringen tillämpar för tillfället. Detta har riksdagen fattat beslut om, men det har alltså inte förverkligats. Den andra frågan, Wivi-Anne Cederqvist, gällde terroristlagen. Det finns i dag i Sverige ett visst antal personer som är utsatta för ett begränsat frihetsberövande — och de vet inte varför. Det finns alltså inga formella anklagelser mot någon av de personerna, att de har begått någon brottslig handling. De vet inte hur länge detta skall gälla. I Sveriges lagstiftning finns det en högsta gräns för de straff man kan döma brottslingar till: tio år. Men vad gäller de personer som sitter i kommunarrest finns generellt ingen tidsbegränsning för det begränsade frihetsberövandet. De frågar sig vad det är som krävs av dem för att de skall slippa detta begränsade frihetsberövande. De har varit utsatta för trakasserier, förföljelse och andra rättsövergrepp från polisens sida i samband med att de uppfattades som huvudspåret. Om terroristlagstiftningen, som tillämpades i detta sammanhang, ger upphov till rättsövergrepp av det här slaget, så måste vi snabbt ändra den.

Fru talman! Låt mig börja med att svara Alexander Chrisopoulos. Vi var ju redan 1973 tvungna att stifta en lag för att undvika att internationella terrorister kommer till vårt land. Lagen har ändrats vid ett flertal tillfällen, och regering och polismyndigheter skall följa denna lag. Det sägs i reservationen att den person det gäller skall få en förklaring till varför han anses vara terrorist. Jag är medveten om att det härvidlag blir en mycket svår balansgång. Dels är skälen sekretessbelagda när det gäller en presumtiv terrorist, dels behöver den enskilde få veta vilka skälen är. Men det här innebär i så fall att man skall ändra lagen. Utskottsmajoriteten har vid sin granskning inte funnit tillräckliga motiv för att framföra kritik, utan såvitt vi kunnat se har lagen följts. Till Ingela Mårtensson vill jag säga några ord när det gäller praxissamlingen. Under interpellationsdebatten i måndags avhandlades denna fråga utförligt, och invandrarministern förnekade att det skulle ha blivit en hårdare praxis. Alla anslöt sig till denna mening, och man förstod detta. Man är naturligtvis rädd att praxis skall förändras. Men vad är praxis? Ja, härvidlag är förhållandet detsamma som när det gäller sociallagen, omhändertagande av barn o. d. Vad är praxis? Kan man ha en perfekt praxis? Det får inte vara så att praxis blir hårdare därför att ärendena ökar i antal, utan man skall ha en fast praxis. Men det kan vara nyansskillnader. I interpellationsdebatten i måndags framkom att man har en praxis som följs, och detta har sagts även i tidningsuttalanden. Det är ju tidsbrist här i kammaren, men jag vill sist påminna om att årets s.k. vänskapsvecka har inletts. Det var regeringen som förra året tog initiativ till en vänskapsvecka. I år går vänskapsveckan i invandrarnas tecken, och det är ett bra tillfälle att visa omvärlden att solidaritet med och förståelse för invandrare och flyktingar är något som vi i Sverige tror på och även praktiserar.

Fru talman! Som tur är har man inte många tillfällen att tillämpa den terroristlag som finns här i Sverige. Men i dag kan vi, med facit i hand, konstatera hur denna lag har tillämpats på de kurder som jag talade om. Wivi-Anne Cederqvist säger att redan på 70-talet var riksdagen tvungen att utforma en lagstiftning för att bekämpa terrorism, Det är klart att en sådan lagstiftning kan behövas. Men nu har vi all anledning i världen att granska hur den lagstiftningen ser ut och vilka effekterna blir när den praktiseras i verkligheten. Tillämpningen av terroristlagen får till konsekvens att ett antal personer i samhället är fullständigt rättslösa gentemot statsmakterna. Dem kan man trakassera och förfölja, dem kan man ådöma kommunarrest och olika former av begränsat frihetsberövande utan att statsmakterna är skyldiga att redovisa några skäl, utan att tala om på vilka punkter dessa personer anklagas, vilka handlingar de har utfört som berättigar statsmakterna att vidta dessa åtgärder. Hur länge skall den här samhälleliga av lagstiftningen oförhindrade våldsutövningen gentemot dem få fortsätta? Vad finns det för tidsbegräns ning för det frihetsberövande som de utsätts för? Vad skall de göra för att få slippa det? Vad finns det då för lösningar?

Fru talman! Av det referat som Wivi-Anne Cederqvist hänvisar till framgick det tydligt att invandrarministern var klar över vad praxis innebär, eftersom han kan dra slutsatsen att den inte har hårdnat. Men varför skall det då vara så svårt att dokumentera denna praxis? Det förstår jag inte.
Sedan de under avsnittet Utlänningsärenden anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Utnämningar av verkschefer m.m.
Fru talman! Regeringsformens 11 kap. 9 § stadgar bl.a.: ”Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.” Det är ett klart ställningstagande. Frågan är hur det har tillämpats i praktiken. Under senare år har ett stort antal verkschefsposter besatts av socialdemokrater. Det gäller framför allt personer som varit socialdemokratiska riksdagsmän eller tjänstgjort som statssekreterare under den socialdemokratiska regeringen. Det handlar om en massiv favorisering av partivänner.

Jag har här inte tagit med landshövdingeposter. Där finns en speciell tradition när det gäller partipolitisk fördelning. Jag har inte heller nämnt heleller halvstatliga aktiebolag, där det finns en del uppmärksammade fall av socialdemokratisk favorisering på sistone. Jag har inte berört utrikesförvaltningen, där allt ifrån f.d. socialdemokratiska statsråd till Palmes pojkar och en socialdemokratisk partikassör finns med. Inte heller har jag nämnt ett antal personer som utan tvivel kan betraktas som socialdemokrater men som inte varit riksdagsmän eller statssekreterare. Fru talman! I själva verket är alltså den socialdemokratiska utnämningspolitiken ännu allvarligare än vad de här angivna exemplen ger vid handen. Det rör sig om ett systematiskt missbruk av utnämningsmakten. Partiintressen går före statsnyttan. Rörelsen tar hand om de sina. Kompetensen bland borgerliga politiker och näringslivet bryr man sig inte om att utnyttja. Skickliga ämbetsmän får finna sig i att bli förbigångna när socialdemokratiska politruker behöver ett jobb. Man frågar sig: Är detta möjligt i en demokrati? Hur kan sådant få fortsätta? När socialdemokraterna återkom till makten 1982 hade de fått en viss ödmjukhet under de sex oppositionsåren. Det var något mjukare tongångar i början. Det är nyttigt att tillbringa en tid i opposition. Men ödmjukheten gick snabbt över. Maktfullkomligheten kom snabbt igen. Makten var nu partiets, det gällde att se om sitt hus. Journalisten Anders Isaksson med ett förflutet i bl.a. statsrådsberedningen hari en artikel i slutet av förra året i Veckans Affärer om den nya politiska klassen med rubriken ”Rörelsen — en jättekoncern för partitrogna” påvisat att dagens socialdemokrati blivit en koncern, ett imperium som försörjer en egen, växande elit. I detta syfte anses det självklart att partiet skall förfoga också över statliga och kommunala poster och uppdrag. Detta är en skrämmande utveckling i ett samhälle som talar om demokratiska spelregler och rättvisa. Jag vet, fru talman, att repliken ligger i luften: Gjorde inte de borgerliga samma sak när de satt vid makten? Svaret är definitivt nej. Statsminister Ingvar Carlsson kunde vid utfrågningen i konstitutionsutskottet den 31 mars inte ge någon motsvarande lista på borgerliga personer som han utnämnt. Vad som skedde i form av politiska utnämningar under de borgerliga åren visar att socialdemokraterna fick många poster, att man var för snäll, vill jag gärna säga med facit i hand som det heter, mot de nyblivna socialdemokratis 179 ka oppositionspolitikerna. Vad innebär nu konstitutionellt den socialdemokratiska politiken på utnämningsområdet? Ja, uppenbarligen att man anser att regeringsformens 11 kap. 9 § skall tolkas så att det är fritt fram för att utnämna partivänner. Men då, fru talman, måste detta också gälla för andra regeringar. En borgerlig regering måste då ha rätt att utnämna ett tjugotal borgerliga politiker för att statuera ett exempel, för att markera att rättvisa måste skapas. Det är naturligtvis ingen lycklig utveckling att förvaltningen politiseras på det här sättet. Men vare sig vi vill det eller inte har socialdemokraterna på några års tid lagt grunden till ett amerikanskt ”spoil system”, som innebär att en stor del av förvaltningens ledning helt enkelt måste bytas ut vid ett regimskifte. Detta är inte något eftersträvansvärt. Men det kommer att bli en realitet. Skulden för detta, fru talman, är uteslutande socialdemokratins. Socialdemokraterna kommer naturligtvis att skrika i högan sky om och när detta sker. Men som man bäddar får man ligga. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 12, som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! I ärendet Utnämningar av verkschefer m.m. har vi som underlag haft en sammanställning från statsrådsberedningen över utnämningar av generaldirektörer under åren 1976—1986 och en förteckning över en del andra tillsättningar, t.ex. av chefer för fondstyrelser och andra centrala organ. Vi har också, som redan sagts, haft statsminister Ingvar Carlsson hos oss för en utfrågning. Grunden för utnämning av verkschefer finns i regeringsformens 11 kap. 9 §, där det framgår att tjänst i förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen tillsätts antingen av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen tillsätter då verkschefer enligt de instruktioner som gäller för verken. Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. Kravet på svenskt medborgarskap ställs i regeringsformen, och närmare föreskrifter om tjänstetillsättning ges i den av regeringen utfärdade anställningsförordningen. Den förordningen ändrades då en ny 7 a § infördes med innebörd att tjänstetillsättning skall ske på grundval främst av skicklighet för arbetsuppgifterna i tjänsten om det inte finns särskilda skäl för något annat. Den ändringen hade som grund proposition 1984/85:219 om den statliga personalpolitiken. Frågor om tillsättning av verkschefer har också behandlats i proposition 1986/87:89 om ledning av den statliga förvaltningen, som vi alldeles nyligen har behandlat här i riksdagen. Ett resultat av den sistnämnda propositionen är att verkschefer bör sökas inom en bredare rekryteringsbas än tidigare, och det anförs också att regeringen bör utnyttja statsförvaltningens hela chefspotential som underlag, men dessutom också sträva efter att se verksamheten utanför statsförvaltningen som ett möjligt rekryteringsområde. Kompetenskriterier fästs det särskild vikt vid. En viktig förutsättning för regeringens utnämningsmakt är att regeringeni = Prot. 1986/87:127 fortsättningen kan koncentrera sina ansträngningar i tillsättningsfrågor till 20 maj 1987 myndigheternas högsta ledning. Verkschefer föreslås också kunna omflyttas E till annan tjänst under förordnandetiden. Granskäingnvsitr: Den förteckning som vi har haft att tillgå över antalet verkschefer som Fädenstjänsredtöviing tillsattes under perioden 1976-1986 omfattade 95 personer. Statsministern EE framhöll vid utfrågningen inför utskottet att de utnämningar som de socialdemokratiska regeringarna har gjort sedan hösten 1982 uteslutande grundar sig på regeringsformens krav på sakliga grunder, med betoning av kravet på skicklighet. Konstitutionsutskottet har i år i sitt betänkande liksom i förra årets understrukit vikten av regeringsformens krav på att det vid tjänstetillsättningar endast fästs avseende vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. I den moderata reservationen till årets betänkande har moderaterna för sin del konstaterat att de anser att utnämningsmakten har utnyttjats på ett felaktigt sätt. Vi har inte på något sätt kunnat finna grund för detta vid vår genomgång av ärendet. Vi har konstaterat att de grunder som finns, dvs. förtjänst och skicklighet, är det man vid utnämningarna fäster avseende vid. Vid den granskningen har vi funnit att det inte finns anledning till något särskilt uttalande från utskottets sida.

Fru talman! Anita Modin konstaterar att det inte finns någon grund för kritik mot regeringens utnämningspolitik. Hon säger att när man har gått igenom de utnämningar som har skett sedan 1982 har man inte kunnat finna annat än att regeringen har gått efter objektiva kriterier. Vi har då kunnat konstatera att statsministern vid sitt besök i konstitutionsutskottet inte kunde gendriva att mer än ett tjugotal klart definierade socialdemokrater har utnämnts. Han kunde peka på en enda borgerlig utnämning, eller rättare sagt, han hade tillfrågat en borgerlig person. Proportionerna skulle sålunda vara 20 till 1. Detta är icke rimligt, fru talman! Det utmanar alla matematiska sannolikhetskalkyler. Den typen av utnämningspolitik är, förutom att den står i strid med grundlagen, naturligtvis en direkt oförskämdhet mot den dryga halva av svenska folket som inte är socialdemokratisk. Att påstå att kompetensen i landet när det gäller verkschefskapacitet förhåller sig som 20 till 1 i socialdemokratisk favör är — jag upprepar det —en direkt oförskämdhet mot de människor som inte är socialdemokrater. Vad gjorde de borgerliga då? Jag vill bara ge några exempel på generaldirektörer som har de borgerliga att tacka för sina poster. Lennart Sandgren blev chef för byggnadsstyrelsen. Tony Hagström blev chef för televerket. Birgitta Ulvhammar blev chef för SÖ. Lars Pettersson blev chef för statens trafiksäkerhetsverk. Lars Ag blev chef för SMHI. Hans Löwbeer blev chef för byggnadsstyrelsen. Detta är bara några exempel på den enligt min mening alltför generösa inställning som de borgerliga hade till att utnämna socialdemokrater. Socialdemokraterna har emellertid en bestämd uppfattning här, och Anita 81 Modin menar att allt är gott väl. Jag vill då ställa en fråga som jag vill ha ett klart besked på — inte ett besked som man sedan springer ifrån, som Olle Svensson gjorde med Hans Gustafssons besked för några år sedan som gällde hur kritik mot statsråd skulle tolkas.

Den frågan måste Anita Modin kunna besvara med ett bestämt ja eller nej.
Fru talman! Anders Björck fick mycket tydliga och utförliga svar av statsministern vid utfrågningen i utskottet. Den som läser vårt betänkande där utfrågningen finns med som en bilaga kan själv se att Anders Björcks påståenden här inte är riktiga. Vi har fått en lista där 95 personer finns med. Av dessa tar Anders Björck fram 20 personer som exempel och säger att detta är fel och att förhållandet är 20 till 1. Men om Anders Björck av 95 personer på en lista nämner 20, är detta då en felaktig bedömning eller en rättvis bedömning? Om det skulle bli en borgerlig regering efter nästa val, utgår jag från att den nya regeringen liksom den nuvarande rättar sig efter de bestämmelser som finns.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Anita Modin, eftersom hon inte tycker att jag ger korrekta uppgifter. Vilka andra borgerliga utnämningar kunde statsministern peka på i utskottet, förutom den enda han nämnde? Får jagiså fall reda på vilka av dessa 95 personer, utöver det namn som nämndes, som kan betecknas som borgerliga politiker på samma sätt som de 20 som jag har redogjort för kan betecknas som socialdemokratiska politiker? Eftersom Anita Modin påstår att mina uppgifter inte är korrekta vill jag faktiskt få besked om ett tjugotal borgerliga namn. Det var det ena. Det andra är ett konstaterande. Anita Modins svar, att den socialdemokratiska utnämningspolitiken är korrekt och i överensstämmelse med grundlagen, måste då självfallet tolkas på ett sådant sätt att borgerliga regeringar kan förfara på precis samma sätt som socialdemokraterna har gjort nu. Och det är faktiskt min förhoppning, fru talman, att de gör det för att statuera exempel, så att detta maktmissbruk får ett slut så fort som möjligt.
Fru talman! Såvitt jag förstår anser Anders Björck att det är ett tjugotal personer som är socialdemokrater. Då måste ju resten av dem antingen vara borgerliga politiker eller vpk-are. Den slutsatsen kan man ju dra av dessa resonemang. Men sådana resonemang borde vi inte föra. Anders Björck! Var medveten om att det endast är moderaterna som har denna uppfattning! I övrigt är utskottet enigt.
Fru talman! Jag tycker att Anita Modin för ett ytterst märkligt resone 20 maj 1987 mang. Vad jag har talat om är personer med en klart definierad partipolitisk anknytning. De är alltså medlemmar i ett parti — t.ex. riksdagsmän, eller personer som har tjänstgjort som statssekreterare. Det är dessa kriterier som jag har följt. När det gäller s.k. opolitiska personer — personer som i hemlighet röster på vpk, moderaterna, socialdemokraterna, centern eller folkpartiet — har jag inte brytt mig om att försöka ta reda på vad de innerst inne tycker. Anita Modin kan emellertid inte räkna upp ett tjugotal personer som antingen har varit borgerliga statssekreterare eller borgerliga riksdagsmän och peka på att de har fått några jobb sedan 1982. Hon och statsministern har kunnat peka på ett namn. Då vill jag säga följande: O.K., låt oss ha denna typ av utnämningspolitik. Den är inte bra, men vi får acceptera den. Men då vill vi inte höra, fru talman, ett pip från socialdemokraterna när det blir ett regimskifte om att det har förekommit något missbruk av utnämningsmakt när det, som jag hoppas, blir en massiv borgerlig utnämningsinsats på s.k. opolitiska poster, som tillsätts med borgerliga riksdagsmän och statssekreterare. Kom då inte och gnäll!
Fru talman! Vi hade denna diskussion också förra året, och Anders Björck hävdade även då att vi skulle ha ett amerikanskt system i Sverige. Det är inte meningen att det skall bli en förändring i de rutiner vi tillämpar i Sverige. De skall vara som de har varit förut. Vi har våra lagar och riksdagsordningen att rätta oss efter. Om vi sedan diskuterar olika namn hänvisar jag till utfrågningen av statsministern. Där fick Anders Björck både förklaringar och svar på sina frågor.
Sedan de under avsnittet Utnämningar av verkschefer m.m. anmälda talarna nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera avsnittet Vissa tillsättningsärenden.

Fru talman! I reservation 13 behandlas ett utnämningsärende. Dess värre = ärenden finns enbart centerns representanter med på den reservationen, vilket jag verkligen beklagar. Det kanske beror på den press som vi hade under ett senare skede av granskningen. Det är nämligen inte vilket utnämningsärende som helst. I det finns invävd en principfråga, som är av stor vikt. Det gäller meritvärderingen av forskningsinformation. Vad som förevarit i själva utnämningsärendet redovisas kortfattat i reservationen. Bland ett betydande antal sökande till ett ordinarie universitetslektorat sattes en av dessa främst av en sakkunnig i tjänsteförslagsnämnden. Han utnämndes också till tjänsten så småningom av universitetsoch högskoleämbetet. Beslutet överklagades till regeringen, som till allmän förordnade att den som av den sakkunnige ursprungligen satts i fjärde förslagsrummet skulle ha tjänsten. Regeringens beslut är inte motiverat. Man kan således inte med säkerhet avgöra vad som fått regeringen att ändra på högskoleämbetets beslut. Det är i sig otillfredsställande. Man kan verkligen ifrågasätta om inte regeringen borde vara skyldig att motivera beslut i sådana här fall. Den som först blev utnämnd och sedan genom regeringens försorg förbigången hade av den sakkunnige ansetts som minst jämbördig med de främsta av de övriga sökandena i vad gäller vetenskaplig meritering. Han var skyhögt överlägsen i vad gäller pedagogisk meritering, och dessutom hade han gjort mycket stora insatser för forskningsinformation både som utredare och organisatör och som kunskapsförmedlare utåt. Av det omfattande materialet i detta ärende framgår att det tydligen just var hans insatser för forskningsinformation som slutligen låg honom i fatet. Han hade nämligen uppgivit att han önskade fullgöra ett uppdrag på detta område som han hade fått av forskningsrådsnämnden. Han ansåg i varje fall att det var detta som fällde utslaget. Om det är så — och det är svårt att hitta några andra rimliga skäl — är det verkligen oroväckande. Det är i strid med gällande bestämmelser. Enligt högskoleförordningen skall forskningsinformation tvärtom betraktas som en särskild merit vid tillsättande av lärartjänster vid universitet och högskolor. När beslut om detta fattades av riksdagen 1985 fästes betydande vikt vid just det. Vidare är det i sak högst olyckligt om insatser för forskningsinformation på detta sätt kommer att nedvärderas. Alla borde vara ense om att det är viktigt att det som forskare sysslar med kommer ut ur laboratorier och studiekammare. Det är viktigt för den inomvetenskapliga dialogen och för den stora allmänheten som underlag för debatt och värdering. För att forskningsinformationen skall bli korrekt och intressant är det av mycket stor betydelse att lärare och forskare aktivt medverkar i denna information. Den berörda utnämningen, som uppmärksammats stort i den akademiska världen, kan mycket väl få som följd att intresset för forskningsinformation blir ringa. Man ser ju att det inte lönar sig och t.o.m. kan bli en black om foten om man lägger ner energi på det som statsmakterna uttryckligen har sagt att man skall syssla med. Det är således, fru talman, som vi säger i slutklämmen av vår reservation, av mycket stor vikt att regeringens agerande i denna fråga inte blir prejudicerande. Skulle det vara så, vore det mycket olyckligt. Det är för att lyfta fram just den här frågan som jag tog upp ärendet som sådant. Jag vet fuller väl att regeringen utnämner vem den vill, men den principiella aspekten på detta ärende tycker jag är mycket viktig, sett i relation till behovet av forskningsinformation och i relation till de uttryckliga bestämmelser som har utfärdats på grundval av beslut i denna kammare. Jag yrkar bifall till reservation 13.

Fru talman! Granskningen i det fall som jag tar upp gäller turerna vid tillsättningen av en professur i Lund. Det skulle ta för lång tid att här i kammaren redogöra för ärendet. Det finns noga dokumenterat i betän — Prot. 1986/87:127 kandet. 20 maj 1987 Tall korthet: Efter det att universitetets tjänsteförslagsnämnd, som är det organ som bereder tillsättningsfrågor, med stor majoritet hade avböjt en viss er ER : Å i person B på, såvitt jag kan se, sakliga grunder, utnämns han alltså av REPA EE NIE regeringen utan motivering. Det skapar oro i ett redan oroligt system. Universiteten har många kompetenta människor anställda men få så att säga ES ALE er i z å Vissa tillsättningshöga tjänster, dvs. professurer. Det är ofta mentala slagsmål om de höga ärerdön tjänsterna. Därför är det också noga reglerat i högskoleförordningen vilka meriter som är viktiga och hur dessa skall bedömas. När då regeringen anser sig ha skäl att frångå universitetets samlade bedömning eller tolka den annorlunda, är det enligt folkpartiets uppfattning nödvändigt att regeringen motiverar sitt beslut, även om regeringen formellt inte är skyldig att ge motiveringar. I detta fall hade kanske en motivering kunnat skapa lugn, och vi hade kanske sluppit att läsa en insinuation i Dagens Nyheter om att personen B fick tjänsten därför att han är en Uppsalakompis till utbildningsministern. Om regeringen frivilligt ålägger sig att motivera känsliga utnämningsärenden, kan vi diskutera om högskoleförordningen är i pakt med tiden eller om den bör förändras i vad gäller meritvärderingen.

För mig är det logiskt efter vad utskottet skrivit att man ger regeringen sin åsikt till känna, men nej — därav reservationen. I reservation 14 säger vi att eftersom regeringen i båda dessa tillsättningsärenden — det gäller alltså även det som Bertil Fiskesjö redogjorde för — gått emot tjänsteförslagsnämnden, borde alltså utbildningsministern ha motiverat sitt beslut i båda dessa fall. Jag yrkar bifall till reservation 14.

Fru talman! Två av årets till granskning anmälda ärenden behandlar enskilda tjänstetillsättningar. Båda två råkar dessutom handla om tjänster vid universitetet i Lund. Alla som har sysslat med anställningsfrågor vet att det ofta rör sig om svåra avvägningar av meriter av olika slag. Jag tror att det är viktigt att riksdagen håller sig utanför de mentala slagsmål som Margitta Edgren talade om i sitt inlägg. Beträffande punkt 16 a, tillsättning av tjänst som universitetslektor i fysik, kan man konstatera att de olika instanser som behandlat ärendet har kommit till olika resultat vid sin bedömning. Regeringen följde tjänsteförslagsnämnden i Lund och gick därmed emot universitetsoch högskoleämbetet. Skulle riksdagen bifalla reservation 13, skulle en i förfarandet inte insatt läsare lätt kunna få ett felaktigt intryck av tjänstetillsättningsproceduren. Man skriver nämligen där att den sökande ”sattes också av den sakkunnige i första 85 förslagsrummet och han utnämndes till innehavare av tjänsten av UHÄ. Efter överklagande undanröjdes detta beslut av regeringen som i stället utnämnde den sökande som av den sakkunnige satts i fjärde förslagsrummet.” Reservanterna hoppar alltså helt frankt över ett led i behandlingen, nämligen det beslut som tjänsteförslagsnämnden fattade och som är liktydligt med regeringens. Jag konstaterar också att Bertil Fiskesjö gjorde likadant i sitt inlednings anförande. Man höjer ett förvånat ögonbryn, när man ser att samma centerpartister i reservationen till det andra tjänstetillsättningsärendet hänvisar just till tjänsteförslagsnämnden, eftersom regeringen — i det fallet — kom till en annan slutsats än nämnden. Tolkningen att det skulle vara en av de sökandes arbete med forskningsinformation som gjorde att han inte fick tjänsten får helt tillskrivas reservanterna. Det finns inget i materielet som tyder på det, och utskottets övriga ledamöter har inte heller gjort den tolkningen, även om Bertil Fiskesjö vill reducera utskottskamraternas ställningstagande till att bero på tidsbrist. Regeringen har liksom tjänsteförslagsnämnden helt enkelt kommit fram till att andra kandidaters samlade meriter vägde tyngre. Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom när det gäller värdet av information om forskningsoch utvecklingsarbete. Men för att nu vara formell vill jag påpeka att det stadgande som de båda centerpartisterna i utskottet hänvisat till, nämligen högskoleförordningens § 30 — i kap. 19, kan jag tillägga —, trädde i kraft den 1 juli 1986. Tjänsten i fråga utlystes och tillsattes och tillsättandet överklagades före den tidpunkten. Således, herr talman, kan jag inte se några skäl till att bifalla reservationen, utan jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens skrivning. Beträffande tjänsten som professor i musikvetenskap är tillsättningsförfarandet likartat, fast det är regeringen som tillsätter tjänsten. Av de i det här fallet tre sakkunniga i tjänsteförslagsnämnden ansåg till en början alla den så småningom enda kvarstående sökanden vara behörig, även om en av dem sedermera ändrade sig. Den sökande fick tjänsten. Jag kan hänvisa till den förvaltningslag som utskottet noggrant bearbetade vid föregående riksmöte. Både i den föregående och i den sedan årsskiftet gällande förvaltningslagen finns bestämmelser om motivering av beslut. Skälen får enligt lagen utelämnas om beslutet t.ex. rör tjänstetillsättning. Formellt sett faller inte regeringens handläggning under förvaltningslagen, men det är naturligtvis av intresse för konstitutionsutskottet att regeringen ändå i sin praxis i stor utsträckning följer dessa handläggningsregler. Jag vill därför peka på det nämnda undantaget i förvaltningslagen, när jag yrkar avslag även på reservation 14 och bifall till utskottets förslag beträffande punkt 16 i grankningsbetänkandet.

Herr talman! Ulla Pettersson har naturligtvis rätt i att riksdagen inte kan lägga sig i allt utnämningsrabalder vid universitet och högskolor — då skulle vi få mycket att göra. Men här gäller det inte detta utan regeringens Prot. 1986/87:127 ställningstagande i ett konkretfall, där det verkligen finns anledning att ställa 20 maj 1987 många frågor. Det har också gjorts i det mycket digra material som vi haft till vårt förfogande, för dem som råkat läsa igenom det. Granskyung YST Vi måste även på det här området i riksdagen ha möjlighet att kontrollera rådens tjänsteutövning Beträffande de bestämmelser som gällde vill jag säga att det redan tidigare MSE VEEN ansågs att man skulle meritvärdera insatser inom forskningsinformation. Det FE är det ena. Det andra är att de mer distinkta regler som finns i den nuvarande högskoleförordningen var i kraft när utnämningen skedde. Och regeringens proposition med förslag om dessa förändringar hade lagts fram nästan ett helt år dessförinnan. Det står i kap. 19 när det gäller beskrivning av lärare vid universiteten att i forskning ingår forskningoch utvecklingsarbete samt information om forskningoch utvecklingsarbete. Går man sedan till själva befordringsgrunderna kan man se att forskningsinformation finns med som en särskild befordringsgrund. Jag vet fuller väl att vad vi gör nu inte påverkar vem som är tjänsteinnehavare. Det är en fråga som vi får lämna därhän, även om det naturligtvis kan vara smärtsamt att bli förbigången. Vad det gäller är att se till att detta utslag inte betraktas som prejudicerande av tjänsteförslagsnämnder och alla möjliga andra vid universiteten i fortsättningen. Risken är nämligen mycket stor att så kommer att bli fallet. Dessutom påverkar naturligtvis detta yngre forskares inställning till att lägga ned tid på den angelägna forskningsinformationen. Man resonerar säkert: Varför skall vi göra detta, om det visar sig att det inte tjänar någonting till när det blir fråga om att tillsätta en ordinarie tjänst?
Herr talman! Beträffande de mentala slagsmålen menar jag att enda sättet att hålla sig utanför dem är att motivera varför man frångår de regler som gäller. I det här fallet hade tjänsteförslagsnämnden med 6 röster mot 2 och universitetets styrelse med 13 röster mot 1 avböjt B:s kandidatur till professuren. För att undvika framtida rabalder, som Bertil Fiskesjö uttryckte det, borde man utförligt motivera beslutet. Det är detta som den gemensamma skrivningen i betänkandet på s. 69 säger, på samma sätt som konstitutionsutskottet sade detta förra året. Det är därför som vi har känt oss tvingade att reservera oss till förmån för en motivering.

Herr talman! Bertil Fiskesjö säger att man vid meritvärdering måste lägga stor vikt vid forskningsinformation. Som jag sade tidigare är detta naturligtvis helt riktigt. Däremot står det också efter ändringen i högskoleförordningen — som jag kan förstå att Bertil Fiskesjö är tillskyndare till — att vikt även skall fästas vid förmåga att informera om forskningsoch utvecklingsarbete. Det är en viktig merit, Bertil Fiskesjö, men det är inte den enda. Uppenbarligen har de olika instanserna olika uppfattningar, som jag har sagt. 87 På samma sätt förhåller det sig i det andra ärendet. Man är helt enkelt okunnig. Jag vill påpeka för Margitta Edgren att inte heller tjänsteförslagsnämnden var enig. Tre av de nio ledamöterna reserverade sig mot beslutet — de tre sakkunniga ingår ju i tjänsteförslagsnämnden. Dessutom vill jag när det gäller frågan om att ett beslut skall motiveras säga, att om det finns en enda sökande till en tjänst och man tillsätter tjänsten med denne sökande, framstår en motivering om inte som onödig, så i alla fall som ett ytterligare understrykande av att sökanden har bedömts behörig.
Sedan de under avsnittet Vissa tillsättningsärenden anmälda talarna nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera Affärsbankernas stöd till forskning.
Herr talman! Av detta ärende lär vi oss att det kan bli dyrt att vara vänlig på cocktailpartyn, i synnerhet om finansminister Feldt är bland gästerna. Vi får också veta att det vid sådana tillställningar är lätt att vigga pengar även från en av de mest hårdfjällade grupperna i detta avseende, nämligen bankdirektörerna. I länder som vi kanske inte känner oss så politiskt eller socialt befryndade med händer det ibland, kanske t.o.m. ofta, att penningstarka grupper får en vink från regeringen om att en donation — frivillig, naturligtvis — skulle vara på sin plats. Det talas givetvis inte om att det i annat fall kan hända att gruppen råkar i onåd hos regeringen. Inte heller talas det om att motsvarande belopp eller kanske t.o.m. mera annars kan tas ut skattevägen. Låt oss ta det hela från början när det gäller bankdonationer! Den 29 augusti förra året träffade bankdirektör Curt G. Olsson finansminister Kjell-Olof Feldt hos Sveriges ambassadör i Washington i samband med ett Världsbanksmöte. Därvid tog finansministern upp det ansträngda statsfinansiella läget och behovet av stöd till forskningen. Sedan är det dags för Bankföreningens ledning att få träffa självaste statsministern den 28 oktober. Det hela rullar på, och den 18 december blir det en gemensam presskonferens med Bankföreningen och den socialdemokratiska regeringens främsta företrädare. Innan dess hade dock regeringen försökt få med sparbankerna och föreningsbankerna. Med kort varsel och utan att i förväg få besked om vad saken gällde kallades de till statsoch finansministrarna den 16 december. Avsikten var att snabbt få en anslutning till överenskommelsen mellan affärsbankerna och regeringen. Men hej vad man bedrog sig! Här visades nu ett civilkurage och ett motstånd som regeringen och affärsbankerna inte hade väntat sig. Vid detta möte började Ingvar Carlsson med att tala om att det var så goda bankvinster. Kjell-Olof Feldt talade om att vinstuppgången för bankerna var iögonenfallande. Han visste också att berätta att en donation skulle vara en — Prot. 1986/87:127 avdragsgill kostnad i rörelsen. 20 maj 1987 Men sparbankerna och föreningsbankerna sade nej. De vågade stå emot, trots att det alltså gavs rejäla antydningar om vinstutvecklingen också till Gresikaing SE deni rådens tjänsteutövning Det har förts en diskussion i massmedia och i konstitutionsutskottet om huruvida bankernas vinstutveckling verkligen har spelat någon roll. Svaret Affärsbank så på den frågan finns faktiskt i pressmeddelandet från den presskonferens den = "> SE YSTRRITORAE till forskning 18 december som Bankföreningen och regeringen hade gemensamt. Där står det ordagrant: ”Bankernas resultat kan i år väntas bli speciellt goda bland annat till följd av den ekonomiska utvecklingen, främst de sjunkande marknadsräntorna. Mot den bakgrunden är det motiverat att bankerna i en ansträngd statsfinansiell situation föreslagits medverka — — —.” Det finns anledning att starkt reagera mot den utpressningsteknik som har använts. Det svenska näringslivet vet att regeringen inte är främmande för t.ex. engångsskatter och andra pålagor som direkt riktar sig mot speciella branscher. Jag tillåter mig dock betvivla att regeringen i höstas, efter den heta debatten om pensionsskatten, skulle ha vågat slå till mot ytterligare en bransch. Jag tror faktiskt att bankerna där gjorde en politisk felbedömning. Man kan fråga sig vad som kommer att hända i framtiden. När statsminister Ingvar Carlsson befann sig i konstitutionsutskottet, vägrade han att ge några besked om huruvida vi kunde räkna med ytterligare utpressningsförsök mot näringslivet i framtiden. Inte ens när frågan preciserades till att omfatta innevarande mandatperiod, alltså knappt ett och ett halvt år, kunde statsministern ge ett lugnande besked. Herr talman! Det finns anledning till kritik mot regeringen för det inträffade. Den kritiken drabbar i särskilt hög grad statsministern och finansministern. Det är bra att det har blivit en hård debatt på vissa av bankernas bolagsstämmor med anledning av det inträffade. Detta kan måhända få en viss allmänpreventiv effekt. Förhoppningsvis har också konstitutionsutskottets granskning medverkat till detta. Via massmedia har vi fått reda på att finansminister Feldt är ytterst misslynt med att KU har forskat i saken och särskilt arg över att representanter för Bankföreningen kallats till KU, däribland den person som han samtalade med vid cocktailpartyt i Washington, där allt startade. Nu är herr Feldt, som så ofta när han är i affekt, ute och cyklar. Efter anmälan om granskning till konstitutionsutskottet den 19 december tog faktiskt Bankföreningen — observera: Bankföreningen! — kontakt med KU:s kansli och bad att få komma. Detta accepterades naturligtvis tacksamt. Vilka som skulle representera Bankföreningen var föreningens egen sak. KU har inte bett att i detta ärende få höra några speciella personer. Jag kan i och för sig, herr talman, mer än väl förstå att Kjell-Olof Feldt är irriterad över att vad han säger vid cocktailpartyn kommer till allmän kännedom -— det ligger så att säga i sakens natur. Men han kan knappast anklaga KU för detta. Beskedet att frågan först togs upp vid ett cocktailparty återfinns faktiskt första gången i den promemoria som utskottet fick från statsrådsberedningen i ärendet. Det är alltså en uppgift från statsrådsbered 89 ningen, och inte från någon annan. Herr talman! Det är inte mycket som har varit rätt i herr Feldts kritik. Man får nog konstatera att han är bättre som poet än som konstitutionell debattör. Jag ber att få yrka bifall till reservation 15.

Herr talman! Med anledning av konstitutionsutskottets granskningsärende Affärsbankernas stöd till forskning vill jag lämna ett par citat från de handlingar som vi haft som underlag i vårt granskningsarbete.

Det är med stor tillfredsställelse jag nu konstaterar att affärsbankerna erbjudit sig att avsätta 200 milj./år under treårsperioden för att bidra till den nödvändiga förnyelsen av utrustningen vid högskolan.” Ett par frågor inställer sig. Har det varit en fortlöpande kontakt mellan regeringen och representanter för näringslivet, t.ex. bankerna, under tiden från 1984 och fram till december 1986? Jag avser då kontakter som efter hand kan ha lett fram till förslag om donationer av den art som nu har varit föremål för granskning. Vidare: När man smakar på orden ”erbjudit sig”, som statsministern använder, och samtidigt noterar att bankrepresentanterna kallades till statsministern för överläggning i ”gåvofrågan”, har man svårt att känna sig övertygad om att bankrepresentanterna med översvallande entusiasm utlovade 200 milj.kr. per år under en treårsperiod. Vilken beredvillighet har bankerna egentligen visat i sammanhanget? Jag anser det vara felaktigt att när det gäller den ekonomiska satsningen på forskningen så oförbehållsamt som statsministern gör i propositionstexten från början av februari 1987 påräkna stöd från affärsbankerna. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som bankernas ägare inte hade haft tillfälle att ta ställning till de enskilda bankernas styrelseförlag vid tiden för propositionens överlämnande till riksdagen. Med en sådan teknik måste bankernas stämmobeslut vara mycket hårt uppbundna, även om både statsministern och bankrepresentanterna vid utfrågningarna starkt betonat att det hela tiden varit fråga om den allra största frivillighet. Av én annan och senare del av det pressmeddelande som jag citerade ur i början av mitt anförande framgår att bankerna villkorat donationerna. Där återfinns bl.a. följande: ”Definitivt beslut om avsättning kommer att fattas för ett år i taget — — —. För kommande år förutsätts dels att behoven kvarstår och inte anses kunna täckas med budgetmedel, dels att bankernas lönsamhetssituation inte Det är ju ett relativt starkt förbehåll från bankföreträdarnas sida när man — 20 maj 1987 för in i resonemanget risken för pålagor som kan beröra bankverksamheten. Man kan, herr talman, så att säga mellan raderna läsa bankernas farhågor för att drabbas av något liknande som försäkringsbolag och pensionsstiftelser drabbades av under hösten 1986. Riksdagsbeslutet om pensionskatten låg ju mycket nära i tiden. Herr talman! Det kan alltså inte uteslutas att regeringens agerande i denna fråga och hänvisningen till bankernas s.k. övervinster vid de första kontakterna mellan regeringsrepresentanter och bankrepresentanter kan ha inneburit en viss risk för icke godtagbar påverkan att medverka till donationerna i fråga. Jag yrkar härmed bifall till reservation 15.

Herr talman! Ärendet om affärsbankernas stöd till forskning kan tyckas vara ett litet ärende, men det har stor räckvidd. Geografiskt inleddes ju kontakterna i denna fråga vid ett cocktailparty på andra sidan Atlanten, i Washington, där finansministern träffade en framstående representant för bankvärlden. Det är intressant att ha fått den här redovisningen av ärendets uppläggning från början. Att bankerna hade gått bra och skulle redovisa vinster var känt. Efter de indragningar som tidigare skett i form av skatt på livsförsäkringstagarnas pengar såg det ju inte bra ut med stora bankvinster. Det kallades till överläggningar. Affärsbankerna fortsatte att ställa upp på detta. I själva bankgrupperingen kanske också kan utläsas skillnader — de aktiebolagsägda företagen ställde upp, de medlemsägda och insättarägda företagen, nämligen föreningensbankerna och sparbankerna, kunde av egen kraft ställa sig utanför. Det ligger kanske också en antydan i detta om vikten av ett brett och spritt ägande. Frågan har stor räckvidd också i ett annat avseende, om man får tro utskottsmajoriteten, som skriver att mot bakgrund av statens brist på erforderliga medel togs initiativ om bankernas stöd. Det var alltså behovet att få in pengar som på något sätt var helt avgörande. Det var alltså bankernas pengar som regeringen ville komma åt. Det är formerna för hur det skedde som vi kritiserar. Näringsliv och banker må gärna stödja forskningen, om det sker med respekt för forskningens frihet, om det sker på ett sådant sätt att ingen under förtäckt hot behöver gå med på någonting som han egentligen inte hade för avsikt att göra. Jag tycker att det är viktigt för framtiden att inte ekonomiska förhållanden mellan näringsliv, banker och regeringen löses på det här sättet. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 15.

Herr talman! Jag är inte lika stor expert som Anders Björck på vad som kan tilldra sig på cocktailpartyn, så jag skall begränsa mig till att redovisa vpk:s syn på p. 18 i granskningsbetänkandet. De borgerliga partierna anser i en gemensam reservation att regeringen kål kan ha utövat, som det heter, en icke godtagbar påverkan på bankerna för att förmå dessa att donera 600 milj.kr. på tre år till forskningen. Det är troligt att regeringen har påverkat bankerna, vilket utifrån renodlat konstitutionella utgångspunkter inte är klandervärt. Mitt hjärta klappar inte heller lika varmt för bankerna som Anders Björcks. Däremot är vi från andra utgångspunkter mycket kritiska mot den här typen av donationer. Det är mycket oroväckande att externa intressenter och kapitalintressen håller på att skaffa sig ett växande inflytande över våra universitet och högskolor, över utbildning och forskning. Det är utomordentligt viktigt att slå vakt om högskolans och forskningens integritet och förhindra en ytterligare marknadsanpassning. Av svaren på de frågor som jag ställde till herrar bankdirektörer vid deras besök i konstitutionsutskottet framgår mycket klart att bankerna avser att utöva ett stort inflytande över hur deras donation används. Bankerna har under senare år gjort enorma vinster. Det finns alla skäli världen att betydligt hårdare beskatta bankvinsterna. Dessa skatteinkomster skulle kunna användas bl.a. för att befrämja forskningen men utan att bankerna fick några styrningsmöjligheter. Vi beklagar att regeringen inte förelagt riksdagen förslag om en sådan beskattning. Således är vi mycket kritiska mot regeringen på denna punkt, men någon konstitutionell fråga är det ju inte.

Herr talman! När det blev känt att affärsbankerna erbjudit sig att avsätta 200 milj.kr. per år under en treårsperiod för att bidra till den nödvändiga förnyelsen av utrustningen vid högskolan visade genast några representanter för de borgerliga partierna upp sitt mycket dåliga humör här i kammaren och vid sammankomster utanför riksdagen. Man försökte då precis som i dag få det dithän att regeringen på något otillbörligt sätt skrämt affärsbankerna till att avsätta pengar för forskning vid universitet och högskolor. Utskottets granskning har visat att så inte varit fallet. Det kanske finns anledning erinra om att bankdonationer som främjar vetenskap och forskning har lång tradition i Sverige. Den största privata stiftelsen till stöd för vetenskap och forskning i vårt land har sitt ursprung i en affärsbank. Mig veterligt har aldrig någon tidigare seriöst hävdat att sådana donationer skulle stå i strid med uppfattningen att statens inkomster och utgifter skall regleras över budgeten. Mot denna bakgrund har jag stor förståelse för att den breda allmänheten, folket inom högskolan, bankerna och industrin inte förstått upprördheten inom de borgerliga oppositionspartierna och att de än mindre har förstått den mycket luddiga reservation som moderaterna lyckats fånga upp folkpartiet och centern kring. Av utskottets utfrågning av bankdirektörerna Ehn, Hedelius, Olsson och Källner framgår mycket klart att det vid de diskussioner som förts med regeringen i den här frågan aldrig har förekommit någon som helst påtryckning från regeringens sida mot bankerna för att förmå dessa att satsa pengar på forskning. Tvärtom betonade bankernas representanter inför utskottet att avsättningar till forskningsstiftelser sker därför att det ligger i bankernas eget intresse att kunderna kan få del av forskning på hög nivå för att kunna behålla sin internationella konkurrenskraft. Prot. 1986/87:127 I sitt inledningsanförande var Anders Björck inne på vad statsministern 20 maj 1987 hade sagt vid utfrågningen i utskottet. Anders Björck är ju känd för att överdramatisera det som sägs. Det finns därför kanske anledning att nyansera Anders Björcks påstående om vad statsministern sagt i utskottet. Anders Björck ställde följande fråga: ”Har regeringen någon avsikt att under innevarande mandatperiod ta ytterligare sådana initiativ som den gjort beträffande bankdonationen?” Statsminister Ingvar Carlsson svarade: ”Jag svarar inte på sådana hypotetiska frågor. Jag är här för att svara på vilka åtgärder vi har vidtagit med anledning av våra samtal med bankerna. Jag har angivit min principiella inställning, att det är bra med donationer till forskningen som komplement till universitetsforskningen. Längre än så kan jaginte gå.” Det var precis vad statsministern sade inför utskottet, och det är något annorlunda än de ord som Anders Björck försökte lägga i statsministerns mun. Börje Stensson säger att man kan läsa mellan raderna om förtäckta hot mot bankerna. Jag skulle vilja säga till Börje Stensson att det vore bättre om man läste raderna först, innan man uttalade sig. Det finns inget som helst fog för påståendena om att det skulle finnas förtäckta hot från regeringen mot bankerna för att tvinga fram donationer. Donationerna har skett på bankernas eget initiativ. Det är stor risk, Börje Stensson, om man bara läser mellan raderna, att man hamnar fel. Det har verkligen Börje Stensson gjort i detta sammanhang. Vpk har i sitt särskilda yttrande tagit upp frågan om forskningens frihet. Jag vill starkt understryka att detta är en mycket viktig fråga. Vi har också betonat det i vår utskottsskrivning. Det är, som statsministern underströk inför utskottet, viktigt att uppdragsforskningen inte upptar så stor andel av den totala verksamheten vid en institution att man förlorar sin valfrihet. Man måste med andra ord alltid ha råd att säga nej till den uppdragsforskning man inte vill ha.
Herr talman! Kurt Ove Johansson påstår att jag bara läser mellan raderna. Jag vill uppmana Kurt Ove Johansson att läsa det som står på raderna, t.ex. det jag citerade ur detta pressmeddelande som faktiskt är ett ganska viktigt dokument. Där framgår det klart att bankerna blev kallade - Kurt Ove Johansson säger att de erbjudit sig. Sedan man från bankernas sida fått klart för sig att regeringen kallt räknade med dessa resurser kom villkoren, bl.a. att bankernas lönsamhetssituation inte skulle förändras påtagligt genom pålagor eller andra yttre omständigheter. Regeringen har inget sagt om detta. Regeringen har tydligen med sin tystnad ändå sagt att om man skänker 200 miljoner per år under tre år, kan det vara rimligt att man får ett tyst löfte om att några pålagor inte skall komma under den tiden. Det är kanhända på samma sätt som när pensionsskatten infördes. Läs raderna, Kurt Ove Johansson. Där kan man också läsa sig till en hel del
Herr talman! Det är precis vad jag menar, Börje Stensson. Låt oss läsa raderna —- inte mellan raderna, som Börje Stensson sade i sitt inledningsanförande. Då får man klart besked om vad det är fråga om. Låt oss ta Anders Björck till hjälp för att lösa själva knuten i problemet. Anders Björck ställde följande fråga till direktör Ehn vid utfrågningen: ”Jag vill kontrollera om jag har förstått rätt. Regeringen har alltså inte hotat med några extraskatter och inte heller fört något dunkelt tal därom.

Herr talman! Får jag med anledning av vad som sades sist bara konstatera att det inte är så konstigt att bankdirektörerna inte ville erkänna att de blev lurade av regeringen. Det är mot den bakgrunden det yttrande som Kurt Ove Johansson citerade får ses. Herr talman! Vad anbelangar statsministerns uttalande om nya donationer eller risken för hot om donationer, kunde statsministern inte ge något besked inför utskottet att regeringen inte skulle ta några nya initiativ i denna riktning. Vi vet alltså inte om andra branscher kan råka ut för liknande propåer ens under den tid som återstår till 1988 års val.
Sedan de under avsnittet Affärsbankernas stöd till forskning anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Tryckfrihetsåtalet mot tidningen Svenska Dagbladet.
Herr talman! Sommaren 1985 publicerades i Svenska Dagbladet några artiklar, vilka ledde till att justitekanslern i januari 1986 väckte åtal mot tidningens ansvarige utgivare för tryckfrihetsbrott. De ifrågavarande artiklarna var rubricerade ”Hotar Sverige”, ”Hemligstämplad rapport till ÖB. Polska tavelförsäljare kartlade flygares vanor” och slutligen ”Tavelförsäljning täckmantel för spioneri. Flygvapenpiloter kartlades”. Åtalet föregicks av anmälningar från överbefälhavaren till justitiekanslern. Enligt dessa anmälningar var tidningsartiklarna grundade på hemliga handlingar från överbefälhavaren. Enligt lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område stadgas att åtal får väckas i vissa fall endast efter tillstånd av regeringen. I här angivet fall medgav regeringen den 12 december 1985 att åtal fick väckas, vilket således gjordes den 17 januari 1986. I full vetskap om att det är regeringens handläggning av ärendet och inte själva sakfrågan som är föremål för konstitutionsutskottets granskning och riksdagens bedömning, vill jag likväl något beröra den rättsliga prövningen. — Prot.

Det ankom då på tingsrätten att avgöra frågan om ansvar för detta Dagbladet senare nämnda brott. Efter prövning av såväl om tidningsuppgifterna varit av hemlig natur som om de kunde medföra men för rikets försvar eller eljest för rikets säkerhet, fann rätten ingen anledning att pröva om grov oaktsamhet förekommit vid publiceringen. Tingsrätten ogillade alltså åtalet. JK överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt med yrkande om bifall till åtalet beträffande vårdslöshet med hemlig uppgift. I hovrätten prövades ansvarsfrågan av fyra lagfarna domare, vilka samtliga — om än med skiljaktig motivering — ansåg att åtalet skulle ogillas. JK har överklagat hovrättens dom till högsta domstolen med yrkande om bifall till åtalet för vårdslöshet med hemlig uppgift. Det är ännu ej klart när högsta domstolen skall avgöra målet. Klart är emellertid att såväl tingsrätt som hovrätt har ogillat åtalet. När det så gäller regeringens handläggning av ärendet framgår att detta inkom från JK till justitiedepartementet den 9 december 1985. JK hade då sedan augusti månad, dvs. i nära tre månader, utrett ärendet, låtit verkställa förundersökning samt prövat om det fanns skäl att anställa åtal. Redan den 12 december, alltså endast tre dagar senare, ansåg sig regeringen kunna expediera en fullt klar handling, i vilken man medgav att åtal fick väckas. Av utfrågningarna av justitieministern i KU framgår att man i justitiedepartementet inte kände till ärendet innan det lämnades in av JK och att man således inte hade vare sig haft någon information eller än mindre vidtagit något förberedelsearbete dessförinnan. Av justitieministerns uppgifter framgår vidare att någon verklig prövning inte ägt rum från regeringens sida av frågan om uppenbarandet av de aktuella uppgifterna kunde medföra men för rikets försvar eller eljest för rikets säkerhet. Likväl medgav regeringen att åtal fick väckas. Det är uppenbart att regeringens handläggning av detta ärende varit klart undermålig. Mindre än tre dagars genomgång av en fråga, som i så hög grad berör rättssäkerheten, vittnar inte om den seriösa och noggranna bedömning som ärendet rimligen måste föranleda, detta så mycket mer som man enligt justitieministerns eget besked inte hade en aning om frågan, förrän ärendet lämnades in av justitiekanslern. Herr talman! KU:s granskning av detta ärende vittnar enligt min mening klart om att regeringen inte kan undgå kritik för det sätt på vilket den handlagt frågan. Riksdagen bör därför ansluta sig till vad som anförs i reservation 16, som jag således yrkar bifall till.

Herr talman! Den 17 januari 1986 väcktes åtal för tryckfrihetsbrott mot ansvarige utgivaren för Svenska Dagbladet. Åtalet föregicks av anmälningar från överbefälhavaren. Enligt anmälaren var tidningsartiklarna baserade på hemliga handlingar från ÖB. I reservationen anför moderaterna kritik mot regeringens sätt att handlägga ärendet. Moderaterna står ensamma för den kritiken. Ingen av de övriga partiernas representanter i konstitutionsutskottet har funnit anledning att kritisera regeringen på denna punkt. De regler som gäller för den tryckfrihetsrättsliga proceduren tillkom genom grundlagsändringar i mitten av 1970-talet. Utskottets granskning av regeringens handläggning av tryckfrihetsåtalet mot Svenska Dagbladet har inte lett fram till att det skulle finnas fog för kritik mot regeringens handlingssätt. Moderaternas huvudsakliga invändning mot regeringens handläggning tycks vara att ärendet behandlades snabbt i regeringskansliet. Man försöker insinuera att ärendet inte skulle ha beretts tillräckligt noggrant. Så är inte fallet. Ärendet har beretts såsom föreskrivs och på ett tillfredsställande sätt. Alla påståenden om att det inte skulle vara tillräckligt väl berett är således felaktiga och saknar grund. Av bl.a. justitieministerns svar på frågor inför utskottet tycker jag att det med all önskvärd tydlighet framgår att ärendet har handlagts med noggrannhet och i enlighet med de regler som gäller. Det faktum att ärendet behandlades utan dröjsmål i regeringskansliet borde snarare rendera regeringen beröm i stället för motsatsen. Jag erinrar mig att Birgit Friggebo under den debatt vi har fört under dagens lopp anklagade justitieministern för att han tog alldeles för lång tid på sig för att fatta ett beslut. Det är mycket intressant att man nu anklagar samme minister för att han fattar beslut alltför snabbt. Förmodligen ligger sanningen någonstans mitt emellan Friggebos och Nyhages uppfattningar — justitieministern och regeringen fattar beslut både på ett förnuftigt sätt och vid rätt tidpunkt. Herr talman! Till sist vill jag för klarhetens skull säga att det är JK och inte regeringen som väcker åtal i tryckfrihetsbrott av detta slag. JK prövar självständigt frågan om åtal för tryckfrihetsbrott. Det är viktigt att påpeka detta för att missförstånd inte skall råda.
Herr talman! Det är regeringen som medger om åtal får väckas i sådana här frågor. Detta är mycket viktigt att ha klart för sig. Regeringen medgav detta efter en handläggning på mindre än tre dagar. JK:s handläggning av ärendet tog ungefär tre månader. Jag vidhåller med bestämdhet att regeringen inte har kunnat göra den seriösa och noggranna undersökning av ärendet som rimligen måste föregå regeringens ställningstagande. Tre dagar är alltför kort tid i detta fall. Jämförelsen med det tidigare i dag handlagda ärendet haltar betydligt. Då dröjde det åratal innan regeringen kunde ta ställning.
Sedan de under avsnittet Tryckfrihetsåtalet mot tidningen Svenska Dagbladet anmälda talarna nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera avsnittet Personalkontrollsystemets tillämpning.
Herr talman! Jag tror att det finns många i vårt land som inte vet vad personalkontroll är för något. Det finns också många som blivit utsatta för denna typ av kontroll utan att veta om det. Vissa personer har inte fått ett jobb som de har sökt på grund av att de finns med i polisens spaningsregister. En mindre grupp har fått reda på att de är säkerhetsrisker och därför måste omplaceras eller avskedas. Men de får inte reda på varför de anses vara säkerhetsrisker och kan därför inte argumentera emot ett sådant beslut eller överklaga. En personalkontroll som fungerar på ett sådant sätt är inte acceptabel i en demokrati med krav på rättssäkerhet för de enskilda medborgarna. Givetvis måste vi ha en effektiv personalkontroll i vårt land. Det finns ju tyvärr personer som är villiga att lämna ut uppgifter som skulle kunna skada vårt land. Personligen tycker jag att det är ett av de värsta brott man kan företa sig. Därför skulle jag uppfatta det som fruktansvärt att bli beskylld för att vara en säkerhetsrisk. Vad skulle jag säga till mina barn? Vad skulle jag säga till mina vänner? Jag skulle inte heller ha en chans att bemöta ett sådant påstående — vilken mardröm. Nu behöver vi som riksdagsledamöter inte befara att vi skall bli utsatta för något sådant. Men det finns personer som har råkat ut för detta. Det har vi genom utskottets utfrågningar också fått ta del av. En TCO-representant berättade bl.a. om en man, som kallas Kurt i betänkandet, som förlorade jobbet. Han vände sig till Björn Rosengren och chefen för försvarsstaben och lyckades så småningom få bort denna stämpel. Men alla kan ju inte vända sig till Björn Rosengren. Torsten Leander är ett annat fall. Han drev sin sak till Europadomstolen. Men endast ett fåtal människor orkar psykiskt ta en sådan strid. Vem vill öppet deklarera att han eller hon anses vara en säkerhetsrisk? Folkpartiet har i årets granskning ställt frågor kring personalkontrollen. Vi kan tyvärr konstatera att det tycks saknas en viss ambition att svara på dem. I en promemoria från justitiedepartementet beskrivs personalkontrollsystemet som om vi frågeställare vore totalt okunniga i ämnet. Vi får en allmän redovisning av personalkontrollen. Det var inte det vi hade frågat efter. Vi hade ställt mycket konkreta frågor. Den första frågan gällde antalet företag och myndigheter som hade rätt till personalkontroll 1980 resp. 1985. Som svar på frågan fick vi en uppräkning av en mängd statliga verk och styrelser som omfattas av personalkontrollen. Det sägs dock ingenting om privata bevakningsföretag eller SUA-företag, dvs. företag som omfattas av speciella säkerhetsavtal, eftersom de levererar tjänster och varor som är av känslig natur. Den andra frågan gällde antalet tjänster och uppdrag som är placerade i olika skyddsklasser. Vi har fått uppgift om skyddsklass 1. Däremot har vi fått veta att det saknas central registrering när det gäller skyddsklass 2. Vi tycker att det är märkvärdigt att man inte känner till hur många som finns i skyddsklass 2. Hur skall man då, när en myndighet begär att få en kontroll av en person som söker en tjänst, kunna veta om denna tjänst verkligen omfattas av personalkontrollen? Man kan inte heller uppfylla sin skyldighet att ta initiativ i frågor, om man upptäcker att det har tillkommit något i registren som borde kontrolleras. Vi har också begärt att få ta del av regeringens tillämpningsföreskrifter såväl före som efter den 1 januari 1982. Vi har emellertid ännu inte fått ta del av dem, och vi vet inte om vi som ledamöter i utskottet har rätt till det. Den fjärde frågan gällde i hur många ärenden man har tillämpat kommunikationsprincipen. Vi har då fått svaret att det har gjorts i 180 fall. När man studerar detta noggrannare finner man att det är uppgifter angående meddelade brottmålsdomar som har kommunicerats, och inte den typen av hemliga uppgifter som finns i spaningsregistret. Den sista frågan gällde antalet begärda personalkontroller och antalet utfall 1980 resp. 1985. Den frågan är fortfarande obesvarad. Justitieministern medgav vid utfrågningen vissa brister i personalkontrollsystemets tillämpning, bl.a. när det gäller anställningsmyndigheternas självständiga prövning av de uppgifter de får från säkerhetspolisen. Men inte ens den kritiken har utskottets majoritet velat ta upp. Majoriteten i utskottet har över huvud taget inte visat något intresse för att vilja diskutera denna fråga, som är synnerligen viktig när det gäller både effektiviteten i tillämpningen av personalkontrollen och den enskildes rättssäkerhet. Jag förstår inte att man inte blir upprörd över Kurts öde — det som TCO representanten relaterade och som finns redovisat i betänkandet. Av tidsbrist har jag varit tvungen att förkorta mitt anförande, men denna fråga är utförligt redovisad i reservation 17, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Den amerikanske författaren Joseph Heller blev världsberömd när han en gång skildrade tillämpningen av Moment 22. Om jag minns rätt, innebar Moment 22 bl.a. att den som är galen skall befrias från krigstjänst men att den som vill bli befriad från krigstjänst inte kan vara galen och måste göra krigstjänst. Vår egen svenska variant av Moment 22 är personalkontollsystemet, som Joseph Heller säkert skulle kunna skriva en underbar och absurd bok om, som skulle få hela världen att skratta. Vid många tillfällen har personalkontrollsystemet blivit föremål för hård kritik, och ändringar har företagits som skulle öka rättssäkerheten. Det gäller bl.a., som Ingela Mårtensson var inne på, principen om kommunikation. Enligt 13 § i personalkontrollkungörelsen skall den som blir föremål för personalkontroll få del av uppgifterna om honom och därmed ha möjlighet att bemöta dessa. Paragrafen är kringgärdad av vissa undantagsbestämmelser, och därför förekommer praktiskt taget aldrig kommunikation. Justitieministern och hans rättschef har i en TT-intervju kommit med den obetalbara formuleringen att rättigheten är teoretisk. I utfrågningen med justitieminister Wickbom inför konstitutionsutskottet har jag försökt få klarhet i vad som menas med en ”teoretisk rättighet” och i vad mån det finns flera rättigheter i våra lagar och kungörelser som enbart är ”teoretiska”. Något besked kunde justitieministern inte ge på denna punkt, vilket är häpnadsväckande. Var och en kan förvissa sig om det genom att läsa det stenografiska protokollet från utfrågningen. I princip skall alltså kommunikation ske, men i praktiken sker inte och bör inte kommunikation ske. Se där ett lysande exempel på Moment 22! Det finns flera exempel. Enligt kungörelsen åläggs myndigheterna att göra en självständig bedömning av uppgifterna från säpo om någon som söker en anställning. Nu är det emellertid så att myndigheterna oftast inte vet vad säpo har att anföra om vederbörande i sina register. Myndigheten skall alltså göra en självständig bedömning men kan inte få uppgifter från rikspolisens säkerhetsavdelning till grund för bedömningen. Se där ännu ett strålande exempel på Moment 22! Så här kan det t.ex. gå till: En ung snickare söker tillfälligt jobb på ett marinmuseum som är ett civilt museum, öppet för allmänheten och beläget på icke-militär mark. Men de anställda brukar ibland äta lunch på den angränsande Örlogsbasen, och därför kunde snickaren inte få jobbet, eftersom säpo hade registrerat något om honom — kanske att han deltagit i en eller annan demonstration. Marinmuseets chef fick aldrig veta vad som anfördes i registret om den sökande och kunde självfallet därför inte göra någon självständig bedömning, men han vågade ej heller anställa snickaren, eftersom säpo hade någon anteckning om honom. Detta är ju absurdare än den mest absurda roman. Säkerhetspolisens uppgifter lämnas vanligen inte ur något belastningsregister utan från ett s.k. spaningsregister, där uppgifter av det mest varierande slag kan införas, ofta mycket dåligt underbyggda uppgifter, t.ex. om företagna resor, restaurangbesök, sammanträffande med olika personer, deltagande i lagliga demonstrationer och offentliga politiska möten. Hur skall man då garantera att människor inte råkar illa ut därför att det finns sådana här eller rent felaktiga uppgifter om dem, att anteckningarna i säporegistret missförstås eller att dessa personer förväxlas med andra personer? Den frågan ställde Birgit Friggebo i utfrågningen med justitieministern i KU, och hans svar är värt att bevara för eftervärlden: ”Det är en bra fråga. Har du någon lösning?” Herr talman! Vi som hårt kritiserar den bristande rättssäkerheten i fråga om personalkontrollen och tar avstånd från åsiktsregistrering anklagas ibland för att ha en likgiltig inställning till nationella säkerhetsfrågor. Det är falska anklagelser. j Tvärtom kan vi konstatera att den bristande rättssäkerheten kombineras med mycket stora svagheter i systemet när det gäller att skydda landets säkerhet. Säkerhetspolisens ensidighet i spaningsarbetet är ett exempel, det faktum att personalkontrollen inte har fungerat vid en rad allvarliga hot mot landets säkerhet ett annat. Den bristande personalkontrollen har också kommit till uttryck i samband med utredningen om mordet på Olof Palme. Herr talman! Trots den reservation som föreligger till betänkandet i fråga om personalkontrollen tycker jag ändå att årets granskning har varit ett framsteg. Sten Wickbom har i samband med utfrågningen erkänt att det finns svagheter i personalkontrollsystemet som behöver rättas till. TCO har riktat skarp kritik mot systemet för bristande rättssäkerhet. Denna kritk har kommit till klart uttryck i samband med utskottets utfrågning av förbundsjuristen Kerstin Gustafsson. Inte minst är det glädjande att inte mindre än tre av riksdagens fem partier har lämnat en gemensam reservation med hård kritik mot personalkontrollsystemet. Jag beklagar mycket att det socialdemokratiska partiets representanter inte kunde vara med om den kritiken. Även om denna reservation inte skulle vinna riksdagens bifall i dag utgår jag från att regeringen ändå uppfattar signalerna och tar initiativ till en översyn av personalkontrollsystemet i syfte att förbättra rättssäkerheten. Jag yrkar bifall till reservation 17.

Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utomordentligt att Elisabeth Fleetwood nu anmäler det här ärendet till förnyad granskning. Jag hade tänkt säga — och skall också säga — att jag tycker att moderaternas engagemang i rättsfrågorna har varit mycket selektivt. Under hela den diskussion som vi har haft om personalkontrollsystemet — och under de utfrågningar som vi har haft med justitieministern och med TCO:s jurist — har moderaterna suttit fullständigt passiva och, enligt vad jag har uppfattat, totalt ointresserade. De har inte varit beredda att rikta någon kritik mot det här systemet. Desto gladare blir jag därför när jag nu hör att Elisabeth Fleetwood tycker att vi måste fortsätta att granska den här frågan.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har granskat regeringens tillämpning och överinseende när det gäller personalkontrollkungörelsen. Till vår hjälp har vi haft två promemorior från justitiedepartementet, och vi har företagit utfrågningar av justitieminister Sten Wickbom och förbundsjuristen hos TCO, Kerstin Gustafsson. Anställningar som är av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt har placerats i särskild skyddsklass enligt personalkontrollkungörelsen. Det måste enligt denna kungörelse säkerställas att endast personer som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får sådan anställning. När myndighet som äger rätt att företa personalkontroll begär en sådan, skall rikspolisstyrelsen pröva om utlämnande av uppgifter för den det gäller kan ske. Är det fråga om tjänst i skyddsklass 1 A eller 1 B får rikspolisstyrelsen lämna ut varje uppgift, för den det gäller, som är tillgänglig i rikspolisstyrelsens olika register. Men avser begäran tjänst i skyddsklass 2 — som omfattar mindre känsliga tjänster — får rikspolisstyrelsen endast lämna ut uppgifter ur det särskilda registret. Den anställningsmyndighet som företar personalkontroll skall självständigt pröva betydelsen av den uppgift man erhållit från rikspolisstyrelsen, och man skall också kunna besluta om kommunikation med den som uppgiften berör. I reservation 17 av folkpartiet, centern och vpk anförs viss kritik mot personalkontrollkungörelsens tillämpning. Utskottsmajoriteten anser att säkerhetstjänstens förebyggande verksamhet är nödvändig för landets inre och yttre säkerhet och att personalkontrollen behövs i vissa delar av denna verksamhet. Det är också naturligt att sådan verksamhet omfattas av viss sekretess, annars skulle verksamheten inte fungera. Utskottet ser det dock som nödvändigt att regering och riksdag, till skydd för berörda enskilda personer, har möjligheter till kontroll och insyn. Utskottet konstaterar efter granskning att — förutom regeringen genom justitiedepartementet — JO och JK har oinskränkta möjligheter till insyn. Riksdagen har också viss insyn genom att justitieutskottet varje år noggrant informerar sig om personalkontrollverksamheten, bl.a. vid genomgångar med säkerhetsavdelningen. Dessutom finns de av regeringen utsedda ledamöterna i rikspolisstyrelsens styrelse — de s.k. lekmannarepresentanterna— som har att pröva om utlämnande av uppgifter ur polisregister får göras. Därutöver finns till skydd för den enskilde två möjligheter till insyn, nämligen kommunikation och överläggningar med företrädare för berörd arbetsmarknadsorganisation. Vid utskottets granskning framkom att kommunikation av uppgifter ur det särskilda registret, som förs inom rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, knappast i praktiken kan förekomma. Justitieministern ansåg vid utfrågningen i utskottet, att det bör prövas att i större utsträckning kommunicera rikspolisstyrelsens uppgifter till de berörda och att genom olika utbildningsinsatser förbättra myndigheternas förmåga att bedöma vilken betydelse dessa uppgifter kan ha, när de ifrågasatta personalärendena skall avgöras. Utskottet instämmer efter granskningen i justitieministerns synpunkter. Härmed vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets skrivning och avslag på reservation 17.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp kommunikationsprincipen. Wivi-Anne Cederqvist säger att det finns möjlighet till kommunikation. Men vi har ju fått reda på — genom de utfrågningar som har skett och genom annat tillgängligt material —att det faktiskt inte förekommer någon kommunikation i dess rätta bemärkelse. Detta gör att de personer som utsätts för en säkerhetskontroll inte har en chans att försvara sig eller tillrättalägga, om det finns felaktiga påståenden eller uppgifter i spaningsregistret. Det kan väl inte vara tillfredsställande att i en demokrati ha ett så här osäkert system när det gäller rättssäkerhet för den enskilda individen.
Herr talman! Jag skall ålägga mig självdisciplin när det gäller tiden och bara konstatera att Wivi-Anne Cederqvist inte på en enda punkt har svarat på den allvarliga kritik som vi har riktat mot det här systemet. Allt detta som hon har anfört är kända fakta. Hela vårt granskningsarbete har ju visat att korrektiven inte fungerar. Jag vill bara konstatera detta, eftersom tiden inte tillåter någon närmare penetrering av frågorna just nu.
Prot. 1986/87:127 Sedan de under avsnittet Personalkontrollsystemets tillämpning anmälda 20 maj 1987 talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Hälsooch

Herr talman! Vid den här tiden för 47 år sedan fick jag som 24-årig medicine kandidat och värnpliktig marinläkare hastigt och lustigt överta ansvaret för hälsooch sjukvården vid III:e sektionen av Karlskrona fästning, som omfattade fyra kvadratmil land och vatten i sydöstra Blekinge, bl.a. omgivningarna till den numera så bekanta Gåsefjärden. Här levde förutom kustartillerister, landstormsmän och tornsvalor också fiskare, fyrvaktare, lantbrukare, pensionärer och skolbarn. Jag var den ende läkaren. Min utrustning bestod av en läkarväska och några bårar. Till min hjälp hade jag tre bussiga men outbildade värnpliktiga sjukvårdare, samt del i en gengasbil, en motorbåt och tre hästar. Tyska fartygskonvojer och flygplan strök dagligen utmed vårt bevakningsområdes gränser. Beredskapsåren, som jag därutöver tillbragte också inom Stockholms, Göteborgs och Härnösands försvarsområden, lärde mig en hel del om vad som kan komma att krävas av sjukvården i krig. Som ”vetenskapligt råd” både i medicinalstyrelsen och försvarets sjukvårdsstyrelse i bortemot ett kvarts sekel har jag också försökt tillämpa de erfarenheter jag förvärvade under de åren, och här i riksdagen har jag under ett drygt decennium ägnat sjukvårdsberedskapen i krig tre motioner samt sex interpellationer och frågor — med ständigt lika otillfredsställande svar från ansvariga statsråd. Nu i år har jag till slut anmält saken till konstitutionsutskottets granskning. Jag vill rekommendera kammarens få kvarvarande ledamöter att med penna i hand läsa igenom utfrågningen av generaldirektör Sandlund och hennes medarbetare, som står att finna på s. 383-395 i årets granskningsbetänkande. Det kommer att bli en skakande upplevelse för alla dem som gör det, utom möjligen för någon förhärdad ledamot i Landstingsförbundets styrelse.

När ledamöterna har ögnat igenom utfrågningen är det lämpligt att bläddra tillbaka till s. 76 t.o.m. 78, där ett enhälligt utskott bl.a. uttalar: ”Den tröghet som präglat förverkligandet av 1982 års riksdagsbeslut på detta område är dock enligt utskottet oacceptabel. Den har lett till en otillfredsställande beredskapsnivå när det gäller lagring av såväl förbrukningsmateriel som läkemedel. — -- Det förefaller emellertid utskottet som om uppföljningen av det förhandlingsuppdrag som gavs redan 1979 borde ha varit bättre. En snabbare handläggning av det ärende enligt begränsnings 0 kungörelsen, som kom på riksdagens bord i maj 1982, hade också varit önskvärd.” Dessa uttryck för konstitutionsutskottets av hävd sobra skrivkonst innebär att kritiken i själva verket är förödande. Det är nu inte min avsikt att ställa enbart den nuvarande regeringen till svars. Såvitt jag förstår har socialstyrelsens folk gjort så gott man kunnat under en lång följd av år. Men man har haft att slåss mot vad som i ”Peer Gynt” kallas ”den store Böjgen” — här i landet och i detta sammanhang liktydigt med Landstingsförbundet. Och dess vapen, eller vapendragare, har varit de sämsta möjliga, nämligen statens förhandlingsnämnd, som först efter fyra och ett halvt års gnetande lyckades åstadkomma en ”princip”-överenskommelse, vilken därefter, förmodligen i samma takt, förhoppningsvis skall kunna fyllas med materiellt innehåll. Dagen innan konstitutionsutskottet skulle höra socialstyrelsens generaldirektör lät regeringen inrätta en särskild beredskapsdelegation för hälsooch sjukvården i krig vid socialdepartementet. Om detta kommer att innebära en förstärkning -— eller en ytterligare utspädning av ansvaret för att ingenting blir gjort — återstår att se. — Endast magister Pangloss i Voltaires Candide skulle förmodligen våga hävda att vi hädanefter kommer att leva i den bästa av tänkbara världar. — Det räcker nämligen inte att inrätta ”delegationer” hit och dit. Inte heller tycks det vara nog att riksdagen generöst beviljar medel. Av de 115 miljoner, som har stått till förfogande för utbetalning till landstingen, tycks hittills endast 50 ha tagits i anspråk. Till regeringen skulle jag vilja säga: Delegera därför inte så mycket till delegationer! Visa er beslutsfähiga själva! Det framgick vid utskottets utfrågning — och står att läsa på s. 394 — att vid ”beredskapsgrad 1” tar regeringen faktiskt befäl över sjukvården i landet. Det förefaller önskvärt att regeringen anbefaller denna beredskapsgrad med det snaraste, åtminstone i förhållande till Landstingsförbundets styrelse och tjänstemän. Låt mig citera ur Hans Lindblads inträdesanförande i krigsvetenskapsakademien för en måndad sedan: ”Det största hotet mot Sveriges säkerhet utgörs av Landstingsförbundet.” Herr talman! Det här är alltså tionde — och sista — gången jag under min tid i riksdagen påkallar kammarens uppmärksamhet i denna för vår överlevnad i händelse av krig grundläggande fråga. Nästa vecka kommer förmodligen försvarsutskottets betänkande också att innehålla några kärva satser i samma ärende. Jag hoppas att bl.a. Anita Bråkenhielm och Oswald Söderqvist då och framöver skall hjälpa till att hålla grytan kokande och gärna smaksätta den med en tillsats från statens förhandlingsnämnd. Den här frågan visar på nytt hur olyckligt det varit att ”staten”, dvs. i sista hand riksdagen, av obetänksamhet och lättja gett upp inflytandet över sjukvården i landet, stycke för stycke, område för område, intill fullkomlig maktlöshet: psykiatrin, provinsialläkarna, undervisningssjukhusen, inspektionsväsendet och ansvaret för sjukvården i krig. Svensk sjukvård är i dag i kris — ekonomiskt, personellt och ideologiskt — och skulle behöva anropa statens räddningsverk. En gång besvor jag en av våra tidigare kvinnliga sjukvårdsministrar — en Kajsa Kavat, som det föreföll utåt — att ”ta befälet” beträffande sjukvårdsbe — Prot. 1986/87:127 redskapen i krig. Men det ville hon inte, och inte heller den nuvarande, som 20 maj 1987 enligt egen tidigare uppgift till kammaren sover gott om natten. Trots Jeanne d”Arc och Florence Nightingale kanske karlar ändå har mera förstånd på det här med beredskap i krig. Därför vädjar jag nu —i medicinens namn, om jag en sista gång får göra mig till talesman för den här — genom protokollet, till statsministern, som jag hyser stort personligt förtroende för sedan den tid vi kamperade vägg i vägg på det provisoriska riksdagshuset vid Sergels torg: För Guds skull, Ingvar Carlsson, tag befälet och se till att det blir någon ordning på detta bedrövliga område! — Må detta, herr talman, bli mitt sista ord här i kammaren. Vad övrigt är, är tystnad.

Regeringens handlägg Herr talman! Regeringen visar en skrämmande nonchalans för av riksda = ning av riksdagens gen fattade beslut. skrivelser Möjligen skulle regeringens ovilja att fullfölja riksdagsbeslut kunna vara förklarlig om det handlat om ett beslut fattat av den samlade oppositionen mot regeringens vilja, men så är inte förhållandet när det gäller åtgärder för att främja omställningen av vårt energisystem. Bakgrunden är ett beslut som till större delen vilar på socialdemokratiska röster. Vad det handlar om är att regeringen kör över sina egna riksdagsmän. Att detta accepteras utan vidare av socialdemokraterna i konstitutionsutskottet är minst sagt anmärkningsvärt. En förklaring till detta oförståeliga handlande kan vara att socialdemokraterna aldrig har menat vad de beslutat om. Den överenskommelse som träffades mellan centern och socialdemokraterna i näringsutskottet våren 1986 och som gick ut på att omställningen av vårt energisystem skulle stimuleras med både skattehöjning och fortsatt och förstärkt stöd till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi — var den från början ett socialdemokratiskt bedrägeri? Överenskommelsen följdes i varje fall upp av skatteutskottet, och riksdagen fattade beslut med stor majoritet. Herr talman! Kan det verkligen vara så att socialdemokraterna var med och fattade dessa beslut utan avsikt att följa upp dem? Det handlar å ena sidan om socialdemokraternas heder och å andra sidan om regeringens skyldighet att inte handla så att man direkt motverkar av riksdagen fattade beslut. Det bör med skärpa slås fast att regeringens handlande det senaste året på ett mycket beklagligt sätt har motverkat den klara målsättning som finns i det I stället för att förstärka stödet till effektivare energianvändning och förnybar energi har regeringen medverkat till att det nästan helt upphört. I riksdagsbeslutet sägs att förnyelsen av vårt energisystem och ersättningen av olika skall ske utan avbrott. Regeringen har med sitt handlande åstadkommit att oljeanvändningen på vissa områden ökar, och nästan alla branscher inom den förnybara energin i dag är i en krissituation, inte bara av ekonomiska skäl, utan också beroende på den totala bristen på klara besked från regeringen. Utskottet talar om att regeringen eventuellt skulle återkomma i frågan i samband med den nu framlagda propositionen 1986/87:159. Den propositionen kom sent i fredags eftermiddag, och vi kan konstatera att den helt saknar konkreta och bindande förslag. Regeringen fortsätter och förstärker det vakuum som uppstått i energipolitiken genom regeringens totala handlingsförlamning. Konkret innebär detta att styrningen av energipolitiken har flyttats från regering och riksdag ut till aktörerna på energimarknaden, och makten finns hos dem som är starkast. Herr talman! Min fråga till utskottets talesman måste bli: Vad är orsaken till att utskottsmajoriteten utan protest accepterar regeringens ohörsamhet och den uppenbara skada det innebär på den energipolitik som riksdagen med stor majoritet har beslutat om? Är det så att utskottsmajoriteten egentligen vill att djungelns lag skall gälla på energiområdet? Är av riksdagen fattade beslut bara ett spel för gallerierna? I så fall — anser socialdemokraterna det förenligt med ett minimum av heder att göra politiska överenskommelser som man inte avser att hålla? Om socialdemokraterna å andra sidan haft för avsikt att hålla ingången överenskommelse — hur kan man då acceptera att regeringen helt nonchalerar riksdagsbeslutet? För det framtida riksdagsarbetet är det synnerligen viktigt att vi får klarlagt var socialdemokraterna står i denna fråga. Är ett socialdemokratiskt löfte någonting värt eller inte? Anser socialdemokraterna att regeringen helt kan nonchalera riksdagen, och det regeringsbärande partiet därtill, t.o.m. när regeringsrepresentanter varit inblandade i utformningen av riksdagsbeslutet? Herr talman! Jag anser att detta är en demokratifråga av första rang. Är det riksdagen som bestämmer? Är det accepterat av en majoritet i riksdagens granskningsorgan att politisk ohederlighet kan användas som ett medel för att nå politisk-taktiska fördelar? Herr talman! För det första är jag djupt upprörd över den skada som regeringens ohörsamhet vållat den av riksdagen beslutade energipolitiken. För det andra illustrerar regeringens och konstitutionsutskottets handläggning av denna fråga en tendens till upplösning av en princip som jag anser är grundläggande för svensk demokrati, nämligen att all makt utgår från folket och att riksdagen representerar denna makt. Majoriteten i konstitutionsutskottet medverkar aktivt till att ifrågasätta riksdagens suveränitet. Detta är minst sagt anmärkningsvärt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 18 i konstitutionsutskottets betänkande nr 33. Herr talman! Bara ett par ord avslutningsvis om Svensk Kärnbränslehante = Prot. 1986/87:127 ring AB:s upparbetningskontrakt från 1977. Kontrakten omfattade 729 ton 20 maj 1987 och inte 57 ton, som felaktigt anges i KU:s betänkande. Det i granskningsbe i kontraktet med beteckningen UP 2 — mot 24 ton västtyskt s.k. MOX rådens tjänsteutövning bränsle är alltså bara en del av ett stort problemkomplex. SKB är ng betälningsansvarigt för ingångna upparbetningskontrakt Savgeft om de Regeringens handläggutnyttjas eller inte. Det handlar om miljardbelopp. Risken är alltså uppenbar ning av riksdagens att detta byte mot MOX-bränsle inte blir någon engångsföreteelse. Såvitt jag skrivelser vet återstår ca 500 ton — jag tror det är 494 ton — av upparbetningskontrakten som man i dag inte har någon överenskommelse om överlåtelse av. Kort sagt, herr talman, — konstitutionsutskottets majoritet har behandlat denna fråga både sakligt fel och med betydande lättsinne.

Herr talman! Framlidne statsministern Olof Palme sade i samband med folkomröstningen om kärnkraft för nu sju åtta år sedan att Sverige aldrig någonsin kommer att bli någon sopstation för utländska nationers kärnbränsle eller avfall från kärnkraftsdrift. Därefter har detta upprepats åtskilliga gånger av representanter för regeringspartiet, och även av vår nuvarande miljöoch energiminister, Birgitta Dahl, vid en interpellationsdebatt här i kammaren för bara något år sedan. Mot den bakgrunden har anmälan gjorts till konstitutionsutskottet om bytet av svenskt kärnbränsleavfall, förvarat i La Hague, mot det tyska MOX-bränslet, som vi har tagit emot för förvaring i Sverige — i brott mot de uttalanden som jag nyss har refererat. Jag vill också påtala de felaktiga uppgifter på s. 80 i dechargebetänkandet som Ivar Franzén redan har berört och som upptäcktes när betänkandet kom på bordet. Det kan sägas att vi under utskottsbehandlingen inte har varit tillräckligt uppmärksamma i den här frågan. Jag har talat med vår representant, Nils Berndtson, och jag har också ringt Bertil Fiskesjö om den saken. Det är klart att det är många detaljer att hålla reda på, men det här är ett allvarligt fel. Man skriver alltså i utskottsbetänkandet att Cogéma-avtalet omfattar 57 ton. Det öppnar för de skrivningar som kommer sedan, där man påstår att det är en engångsföreteelse att man byter ut de 57 ton som redan finns i Frankrike mot 24 ton MOX-bränsle från Västtyskland. Cogéma-kontraktet är nämligen så skrivet att Frankrike kan begära ytterligare leveranser ända upp till de siffror som har nämnts här tidigare av Ivar Franzén. Man kan enligt kontraktet begära att få sig tillskickat detta använda kärnkraftsbränsle. I kontraktet finns mycket hårda straffklausuler som kan tillämpas om Sverige inte gör det; det kan kosta Sverige oerhört stora summor. Detta kontrakt är, som alla vet, fortfarande hemligstämplat, trots att det sedan länge finns i översättning på tyska och franska och även på svenska. Detta tycker jag är en mycket allvarlig fråga i detta sammanhang. Sverige kan dras in i en ökad handel med klyvbara produkter. Vi kan om några år få se detta som nu är en engångsföreteelse upprepas. Därför är detta en viktig fråga, som av utskottet borde ha behandlats mycket mer seriöst och mycket 107 mer konkret och noggrant än vad som har skett. Detta gäller inte bara bytet mot MOX-bränsle eller frågan om Cogémakontraktet, som vi här har tjatat om nu i tio års tid. Det gäller också den ökande handeln med avfallsprodukter från kärnkraftsdrift, som inletts av Asea-Atom och av Studsvik, det statliga företaget. Man har nu en ökande import av avfall av olika slag — i det här fallet inte högaktivt utan medelaktivt avfall från kärnkraftverk i framför allt Västtyskland. Det tas upp till Sverige, dekontamineras, bränns, osv. i Studsvik och av Asea-Atom för att man skall få fram uranprodukter av det. Detta är en lönande affär för det privata företaget Asea-Atom och dess bränslefabrik i Västerås. Det är likaså en lönande affär för det statliga företaget i Studsvik. Bägge dessa företag — det privata och det statliga — har byggt ut sin kapacitet långt utöver vad som är motiverat för hanteringen av de svenska kärnkraftverkens framtida avfall, när de någon gång skall rivas eller tas om hand på annat sätt. Det betyder att vi, även om vi avvecklar kärnkraften i Sverige, trots alla löften som har givits kan få en handel med sådana produkter, t.o.m. en ökande handel: export, import och därmed transporter av radioaktivt material långt efter år 2010. Den frågan förtjänar således att uppmärksammas och följas upp för att vi inte skall dras in i en hantering som ingen har förutsett när det gäller det svenska kärnkraftsprogrammet utan som har att göra med att det finns ett internationellt tryck och ett intresse utifrån att köpa tjänster i Sverige. Med detta, herr talman, vill jag kortfattat yrka bifall till reservation nr 19:i konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! I frågan om import och export av klyvbara produkter, som berörs i reservation 19, har utskottet inte kunnat enas i sin bedömning. Som framgår har centernoch vpk-represenanterna gjort en annan bedömning än majoriteten. De menar att regeringen med beaktande av tidigare ingångna avtal om upparbetning bort utarbeta förslag till övergångsbestämmelser och lägga fram en plan för återtagande av använt kärnbränsle som skeppats ut men ännu inte upparbetats. Självfallet kan man utifrån olika värderingar komma fram till skilda slutsatser om hur en regering bort handla i en viss given situation. Meningen med konstitutionsutskottets granskning är, som det också har uttryckts i debatten i dag, att dra fram i ljuset de fall där det kan tänkas finnas anledning till kritik.

Det är detta som en stor utskottsmajoritet har tagit fasta på. Vid utfrågningen inför konstitutionsutskottet den 17 mars i år sade statsrådet Birgitta Dahl upprepade gånger att det var fråga om en unik åtgärd, som genomförts i syfte att göra det möjligt att driva en konsekvent linje med direktdeponering av svenskt avfall. Hon försäkrade också att det inte skulle bli tal om att lämna fler tillstånd av detta slag. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning finns det därför ingen anledning att rikta kritik eller anmärkning mot regeringen i detta avseende. Det förtjänar att i sammanhanget nämnas att den nya kärntekniklag som Prot. 1986/87:127 riksdagen fattade beslut om våren 1984 var upptakten till ett omfattande 20 maj 1987 uppstädningsarbete i fråga om avfallshantering. Det innebar att man i stället konsekvent kunde satsa på direktdeponering av det svenska avfallet. Genom den nya lagen skapades förutsättningar för en annan och bättre hantering av avfallsprodukterna. Det är givet att vissa övergångsproblem kan uppstå, då man har att ta ställning till hur avfallet skall hanteras. Eftersom en grundläggande princip beträffande använt kärnbränsle och kärnavfall är att varje land skall i alla led ta ansvar för det material som uppkommer inom det egna landet, följer självfallet Sverige denna princip. Det är också i enlighet med den strävan som regeringen har gett uttryck för. I reservation 18, som berör frågan om åtgärder på energiområdet, har också centern och vpk uttalat kritik mot regeringen. De menar att regeringen har försummat att fullfölja riksdagens beslut att utvecklingen av alternativ energi och energihushållning skulle ske utan avbrott. Jag skall fatta mig mycket kort i den frågan och nöja mig med att erinra om att finansdepartementet i en promemoria uttalat — något som Birgitta Dahl har strukit under vid utfrågningen i utskottet — att det hade varit lämpligare att hålla frågan öppen och inte redovisa ärendet som slutbehandlat. Men, tillägger man, det innebär inte att regeringen avsett att negligera riksdagens beslut. Birgitta Dahl sade också att frågan kommer att behandlas i ett lämpligt sammanhang. Hon uttalade även, om jag förstod henne rätt, att detta inte var någonting som man lämnar utan någonting som relativt snart kommer att tas upp till behandling. Mot bakgrund av detta har utskottet inte funnit anledning att ställa sig bakom de synpunkter som förs fram av reservanterna. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 18 och 19 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi kan inte, Torgny Larsson, sätta någon tilltro till talet om en engångsföreteelse. Låt mig än en gång peka på vad som står i fjärde stycket på s. 80 i utskottsbetänkandet. Det är en uppenbar felaktighet som i och för sig drabbar hela konstitutionsutskottet. Även vpk som parti får ta på sig en del av kritiken för att vi inte har uppmärksammat denna felaktighet. Det rör sig alltså inte om 57 kontrakterade ton använt svenskt kärnbränsle som Cogéma skall ha ned till La Hague, utan det är de siffror som Ivar Franzén tidigare nämnde som gäller. Det innebär att Cogéma med understöd av franska staten — detta avtal följdes nämligen upp på regeringsnivå när det skrevs — kan säga till oss att de vill ha fler ton utbränt kärnbränsle från de svenska reaktorerna ned till anläggningen i La Hague. Då kan naturligtvis Sverige säga nej och betala de dryga skadestånd som anges i kontraktet, eller också kan vi som en ny engångsföreteelse skeppa ut det begärda utbrända kärnbränslet. Till skillnad från Torgny Larsson är jag inte så bergfast övertygad om Birgitta Dahls försäkringar. Vi kan ju inte utkräva något ansvar av Olof Palme och hans uttalanden 1979 och 1980 i denna fråga. Men vi har sett att regeringen en gång har brutit mot dessa heliga uttalanden, och det bäddar för 109 att man kan komma att bryta mot dem ytterligare en gång. Därför är det motiverat att kritisera utskottet för att det inte har tagit kraftigare tag i den här frågan och inte tryckt på det faktum att det som hänt kan vara en början på en omfattande handel med använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna. Det är nämligen fråga om åtråvärda varor i dagens internationella handel. Då hjälper det enligt min uppfattning inte med bedyranden från svenska statsråd. De har redan svikit en gång och kommer kanske att svika fler gånger. Det är den springande punkten i denna fråga.
Herr talman! Torgny Larsson anger som huvudskäl för detta byte att vi skall få en enhetlig hantering och en direktlagring av använt kärnbränsle. Detta är sakligt fel. MOX-bränslet är nämligen en främmande fågel i svenskt använt kärnbränsle. De 24 ton använt MOX-bränsle som vi får hit innehåller mer plutonium än de 57 ton använt kärnbränsle som vi byter bort. Det enda logiska hade varit att ta hem dessa 57 ton. Då hade vi haft ett likartat bränsle som passat för en likartad metod för både mellanoch slutförvaring. Självfallet vill Västtyskland bli av med detta MOX-bränsle, som det är mycket svårt eller kanske inte tekniskt möjligt att upparbeta. Därför kommer pressen på Sverige att byta till sig mera MOX-bränsle att återuppstå. Sedan, Torgny Larsson, talet om att återkomma vid lämplig tidpunkt. En huvudmålsättning i riksdagsbeslutet var att omställningen skulle pågå utan avbrott, men det avbrottet har redan inträffat. Alltså måste varje lämplig tidpunkt för att fullfölja riksdagsbeslutet redan vara försutten. Att jag sedan tror att det är en efterkonstruktion, när finansdepartementet försöker att glida ur den totala nonchalansen, är en annan femma. Jag ställde en rad viktiga frågor, Torgny Larsson. Finns det något svar på de frågorna? Jag tror att det är angeläget ur ren demokratisynpunkt att vi får reda ut var socialdemokraterna står i den här frågan.

Herr talman! Regeringens handläggning av frågan om avvecklingsproduktion vid Kockums AB har redan föranlett mycket allvarlig kritik i samband med riksdagsbehandlingen av ärendet. Kritiken är berättigad, vilket inte minst gäller regeringens högst bristfälliga information till riksdagen i frågan. I tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 begärde regeringen, att riksdagen skulle anvisa 180 milj.kr. till produktion av ett handelsfartyg vid Kockums. Det framkom emellerid vid behandlingen av ärendet, att det aktuella fartyget redan sedan flera månader varit i produktion, vilket regeringen alltså underlåtit att meddela i propositionen. Detta är synnerligen anmärkningsvärt, för att inte säga direkt felaktigt. Regeringen har vidare låtit Svenska Varv besluta att fartygsbygget skulle genomföras, innan medel beviljats för att täcka den väntade förlusten. Det har således inte varit möjligt för riksdagen att pröva olika alternativ. Enligt propositionen skulle anslaget på 180 milj.kr. motsvara skillnaden mellan fartygets marknadspris och produktionskostnaden vid Kockums. Först i efterhand har det kommit fram att miljonerna var beräknade mot bakgrund av skillnaden mellan marknadspris och kalkylerad produktionskostnad vid tidpunkten för beslutet om bygget i juni 1986. Regeringens avsikt var alltså att beloppet skulle utgå oavsett de faktiska kostnaderna. Till bilden hör också att Svenska Varv våren 1986 erhöll 950 milj.kr. för bl.a. just omstruktureringsåtgärder, vilket rimligen borde ha föranlett att avvecklingen vid Kockums kunde ha bestritts av varvskoncernens egna medel. Eftersom därtill kommer, att Svenska Varv gått i författning om försäljning av det aktuella fartyget genom försäljning av Rederi AB Oktetten, får de 180 miljonerna karaktären av ett rent kapitaltillskott, vilket det rimligen inte kan finnas minsta anledning till att vare sig föreslå eller än mindre bevilja. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte ens bemödat sig om att anföra ett enda ord till försvar för regeringens handläggning av detta ärende, vilket är nog så belysande. Regeringens agerande är synnerligen bristfälligt, vilket ger anledning till allvarlig kritik. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 20. Herr talman! Även i frågan om försäljning av statens aktier i AB Oljetransit ger regeringens handläggning anledning till anmärkning. I den tidigare angivna propositionen om tilläggsbudget föreslog regeringen också att statens aktier i AB Oljetransit skulle säljas till Norske Fina A/S för en köpeskillning om 6,5 milj.kr. Försäljningen gällde en anläggning vid isfritt vatten i Trondheimsfjorden. I anläggningen finns hamn med järnvägsspår, flera byggnader för skilda bruk samt en ca två kilometer lång tunnel in till tre stora bergrum. I vart och ett av dessa finns stålcisterner för lagring av bensin, flygbensin, nafta och fotogen. En nybyggnad av just denna anläggning skulle i dag innebära en kostnad om ca 200 milj.kr. Med dagens anvancerade teknik skulle motsvarande lagringsmöjligheter kanske kunna åstadkommas för ca 125 milj.kr. Dessa kostnadsuppgifter måste rimligen ställas mot det köpeavtal om 6,5 milj.kr. som regeringen gick i författning om. Verkligheten är emellertid att försäljningen inte ens ger 6,5 milj.kr. Den faktiska köpeskillingen är 2,9 milj.kr., eftersom Sverige säljer aktierna i ett företag, Listora A/S, som har 3,5 milj.kr. i likvida medel och 100 000 kr. i kortfristiga fordringar. Sanningen är alltså den att Sverige för några få miljoner slumpar bort en anläggning värd långt över 100 milj.kr. Redan åtgärden att lägga fram ett så undermåligt förslag ger anledning till att rikta en grav anmärkning mot regeringen. Men till denna sak hör också det faktum att regeringen helt underlåtit att efterhöra andra köpares intresse för affären. Man har endast haft kontakt med Norske Fina A/S och den norska staten, trots att ett flertal oljebolag haft —- och alltjämt har — ett starkt intresse av att förvärva den ifrågavarande anläggningen, vilket framkommit genom utredning av ärendet. Hit hör t.ex. Statoil, Norsk Hydro och Shell samt CILA Sweden AB i Göteborg, som är Skandinaviens största fristående oljeterminal. Det är synnerligen anmärkningsvärt att regeringen handlat på detta ensidiga sätt. Konstitutionsutskottets granskning ger klart vid handen att regeringen allvarligt brustit i beredningen av detta ärende. Det material som redovisades i propositionen utgjorde inte ett godtagbart underlag för riksdagens beslut. Regeringens information i ärendet har varit ytterst bristfällig. Det finns således, herr talman, anledning att rikta kritik mot regeringens handläggning också av detta ärende, varför jag yrkar bifall till reservation nr 21.

Herr talman! I detta anförande vill jag ta upp två ärenden som gett anledning till kritik från folkpartiet tillsammans med moderaterna och centern. Dessa ärenden är regeringens handläggning av visst anslag till Kockums AB och av försäljningen av statens aktier i AB Oljetransit. I det första fallet riktar vi, som vi anser, berättigad kritik mot regeringen av den anledningen att regeringen ställt riksdagen inför ett fullbordat faktum. Det gällde viss avvecklingsproduktion vid Kockums AB. För detta ändamål begärde regeringen i proposition i november 1986 180 milj.kr. Fartygsbygget, för vilket anslagsbegäran skulle vara en delfinansiering, var då i full gång. Av en från statsrådsberedningen redovisad promemoria synes framgå att byggnationen tog sin början strax efter halvårsskiftet 1986. Näringsutskottet hade sitt betänkande med förslag till riksdagsbeslut färdigt den 10 december. Riksdagen fattade sitt beslut den 16 december. Helt klart är det fråga om ett föregripande av riksdagens beslut, då ifrågavarande bygge startat flera månader tidigare. Visserligen sägs det i regeringens promemoria att Svenska Varv AB inte getts någon garanti från regeringens sida. Ersättningen från staten skulle självfallet vara helt avhängig riksdagens beslut i frågan, står det i promemorian. Man kan då fråga sig: Fanns verkligen ett riksdagsavslag med i kalkylen? Om nu regeringen verkligen menar detta, skulle ju det begärda resurstillskottet egentligen vara helt onödigt. Regeringens proposition i ärendet framstår som obegriplig. Det vore ur alla synpunkter bäst att regeringen erkände att handläggningen kunde ha varit bättre. Det andra fallet gäller konstitutionsutskottets granskning av regeringens handläggning av det ärende som lett fram till försäljning av statens aktier i AB Oljetransit. Regeringens förslag var att få bemyndigande att sälja eller rättare sagt överlåta aktierna för ett mycket lågt pris till Norske Fina A S, vari svenska staten var aktieägare. Det framgår klart i det underlag som konstitutionsutskottet haft för sitt granskningsarbete, att regeringens underlåtenhet i fråga om agerande och information är anmärkningsvärd. Reservationen 21 är väl underbyggd, och jag yrkar bifall till densamma. Som påtalats i reservation från folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet, har varken köpeskillingens storlek eller grunderna för skadeståndsansvaret tillräckligt förklarats i regeringens förslag till riksdagen. I riksdagsdebatten den 16 december 1986 redovisades folkpartiets syn på — Prot.